Fru talman! Några av de motioner som behandlas i utskottsbetänkandet berör viktiga, intressanta och samtidigt komplicerade frågor. De rör bl.a. grundlagens innehåll, tillämpningen av grundlagen och kontrollen av denna tillämpning. De frågor det gäller kan ge anledning till några allmänna inledande reflexioner med anknytning till motionerna. Regeringsformen, vår viktigaste grundlag, är som bekant rätt ny. Den hade föregåtts av utredningsarbete under årtionden när den trädde i kraft 1975. Detta har dock inte hindrat att riksdagen flera gånger redan ändrat regeringsformen, i några fall genom rätt omfattande tillägg. Krav på ytterligare ändringar förekommer rätt ofta. Flera av dessa krav har samlats upp i en ny författningsutredning, folkstyrelsekommittén. Bakom ändringskraven och de gjorda ändringarna står naturligtvis önskemål om reella ändringar av den verklighet som grundlagen direkt eller indirekt reglerar. Men intresset visar också att den grundlag vi har är en grundlag som tillmäts stor betydelse och som skall tillämpas. Det är ganska ofta som konstitutionsutskottet får förfrågningar från andra utskott, om föreslagna lagtexter står i överensstämmelse med grundlagen eller ej. I lagrådets yttranden är denna fråga också då och då aktuell. Ibland uppstår det tvister om vad som är en grundlagsregels rätta innebörd. Fru talman! Grundlagar kan ha mycket olika innehåll och utformning. Tillämpningen av den skrivna texten skiftar också starkt. Ett par exempel: 1809 års grundlag, som vår nuvarande avslöste, blev med tiden i viktiga delar överspelad av den praxis som utvecklats under intryck av långtgående förändringar i samhället som helhet. Det fanns i grundlagen bestämmelser om grundlagstolkning — sådan tolkning skulle ske på samma sätt som vanlig grundlagsändring — men dessa bestämmelser tillämpades inte. Man ändrade i stället i paragraferna, när detta blev oundgängligen nödvändigt, men i övrigt tillämpades vad man brukar kalla konstitutionell sedvana. Lärda utläggningar om vad som kunde vara gällande rätt var vanliga i den staträttsliga litteraturen. Det var det ena exemplet. USA:s författning är en av de äldsta ännu tillämpade. Den är kortfattad. Den ändras mycket sällan, bl.a. av det skälet att procedurerna för ändringar är mycket omständliga. Eftersom lagen är kortfattad och ålderdomlig har vid sidan om författningen växt fram en konstitutionell sedvana. Men viktigare är de domstolsutslag som i betydelsefulla frågor avgör vad som är gällande konstitutionell rätt. Detta är i och för sig ett flexibelt system. Gällande rätt förändras efter rådande strömningar i samhället utan att de grundläggande enkla och kortfattade bestämmelserna behöver ändras. Man kan säga att det är domstolsväsendet som avgör vad som skall betraktas som acceptabel praxis. I viktigare frågor blir det högsta domstolen som bestämmer detta. En uppenbar nackdel med det amerikanska systemet är att högsta domstolen blir en viktig politisk instans. Sammansättningen av domstolen blir således en politisk förstarangsfråga. Detta gäller inte bara domarnas formella kompetens utan också deras allmänna samhällsfilosofi. Erfarenheten visar också att olika uppsättningar av domare i exakt samma tolkningsfråga kan komma till diametralt motsatta slutsatser. För varje president blir det avsstor vikt att kunna utnämna så många domare som möjligt som delar hans politiska grundsyn. Om det uppstår flera vakanser kan därmed en president påverka rättsutvecklingen under årtionden. Just nu ser president Reagan fram emot att kunna utse flera domare, som således kan utöva politiskt inflytande av stor betydelse långt efter det att presidentens ämbetsperiod utgått. Fru talman! Jag har gjort dessa exemplifieringar för att kunna dra den slutsatsen att inget av de redovisade systemen är bra. Det är inte tillfredsställande att ha en grundlagstext som i viktiga avseenden ligger stilla och överflyglas av praxis. Men det är inte heller tillfredsställande med en författning som formellt ligger stilla men som får gällande och tillämpad tolkning genom domstolsbeslut. Detta har betydelse bl.a. för min syn på de förslag om en särskild författningsdomstol som då och då framförs i den allmänna debatten och som också påyrkas i några av de motioner som utskottet nu har behandlat. Det bästa måste enligt min mening vara att ha en författning som är så tydlig att tvistemål normalt inte bör uppkomma om dess innebörd. Uppkommer allvarliga motsättningar om grundlagens innehåll, bör de omtvistade bestämmelserna noga analyseras och ändras så att tvivelsmål om innebörden inte längre föreligger. Helt och fullt går säkert inte detta idealtillstånd att förverkliga, eftersom det vid all lagstiftning är omöjligt att förutse alla de tänkbara fall och konflikter som kan uppstå — men detta bör vara målsättningen. Men om man har denna grundsyn, som jag alltså har, får man inte heller tveka att ta itu med uppkommande tvistefrågor på det sätt som jag nyss angett. Jag tycker således inte att det är särskilt upprörande om det ibland visar sig att de bestämmelser som finns i grundlagen behöver ändras. Märkligt vore det egentligen annars. Samtidigt är det naturligtvis viktigt att tillämpningskontrollen är sådan att bristerna kommer i dagen och artikuleras. Utskottet hänvisar i det nu aktuella betänkandet till de processer som vi härvidlag har i vårt rättssystem. Lagrådets granskning av lagförslagen och den lagprövningsrätt som förvaltningsmyndigheter och domstolar tillerkänts är två viktiga delar, men inte de enda. Till dessa kan läggas den rätt till besvär och överprövning som förekommer inom de flesta sakområden — JO:s och JK:s kontrollfunktioner och inte minst riksdagens, särskilt konstitutionsutskottets, fortlöpande granskning. Jag har således svårt att se vilka särskilda funktioner som med fördel i vårt system, på det sätt som jag har angett det här, skulle kunna förläggas till en fristående författningsdomstol. Man bör också komma ihåg att en sådan domstol skulle bli ett slags parallellinstitution till det ordinarie domstolssystemet. Den lagprövningsrätt som nu är tillerkänd de ordinarie domstolarna skulle knappast kunna behållas om vi inrättade en fristående författningsdomstol. I vad jag här har sagt ligger en del av de skäl som gjort att jag inte biträtt förslagen om en särskild författningsdomstol. Det är att märka att moderaterna inte heller har något förslag i den riktningen. Utskottet är enigt på denna punkt — låt vara att moderaterna i ett särskilt yttrande utvecklar några särskilda synpunkter. Anknytning till vad jag här har sagt har de frågor om Europadomstolen och den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna som utskottet också haft att behandla. Ur ren ”struktursynpunkt” är Europadomstolens ställning något diffus. Den kan betraktas som ett slags överdomstol över det nationella rättsväsendet, eftersom frågor som avgjorts i laga ordning hos oss i vissa fall kan drivas vidare till Europadomstolen — detta dock först efter att de svenska behandlingsvägarna har uttömts. Så har ju också skett i några fall som uppmärksammats i den allmänna debatten. Samtidigt är Europadomstolens jurisdiktion begränsad till det som avhandlas i konventionen. Denna konvention har vi anslutit oss till och därmed också förbundit oss att följa. Det är således viktigt att se till att svensk lag inte står i strid med de konventionskrav som vi anslutit oss till. Detta måste vara den grundläggande ambitionen. Domstolens utslag kan dock inte alltid förutses, bl.a. av det skälet att konventionstexten inte är något under av klarhet, vilket många debattörer tycks tro. Utslagen kan således vara överraskande även om ambitionen från lagstiftarens sida varit att tillgodose konventionens krav. Vad vi förbundit oss att göra är att också anpassa oss efter den praxis som domstolsutslagen anvisar. Anspråk i sådan riktning som jag här angett har framförts i en del motioner. De är dock rätt självklara och tillgodoses också av utskottsmajoritetens skrivning. Syftet med motionerna, bl.a. centermotionen med Gunilla André som första namn, har således beaktats av utskottet. Detta är anledningen till att jag ingår i denna majoritet. Det bör kanske tilläggas att de problem som jag här berört åtminstone kvantitativt inte kommer att vara särskilt stora, såvitt man kan se. Konventionstexten anger ett slags minimistandard inom begränsade men viktiga rättighetsområden. Vår egen lagstiftning går på många områden utöver vad som stadgas i Europakonventionen. Vidare är konventionsparagraferna försedda med rader av begränsande undantag, bl.a. för att möjliggöra skiftande nationell lagstiftning. Med detta vill jag ha sagt att vi visserligen inte skall underskatta betydelsen av denna konvention eller andra internationella konventioner, men vi skall inte heller överskatta dem. Det viktigaste för rättssäkerhet och individuell frihet i vårt land är alltjämt vår nationella lagstiftning, vårt eget rättssystem och tillämpningen av vår lagstiftning. Fru talman! Som vi har hört begär moderaterna i sin reservation en genomgång av hela den svenska lagstiftningen för att se hur den överensstämmer med ingångna konventioner. Det är såvitt jag kan förstå och såsom det är angett en gigantisk uppgift, och dessutom en föga meningsfull sådan. Det måste vara viktigare att koncentrera uppmärksamheten på sådana lagar och lagförslag där kollisionsrisk föreligger eller där motsättning konstaterats. Vidare är det viktigt att anslutning till nya internationella konventioner föregås av ingående prövning av hur relevant svensk lagstiftning förhåller sig till den föreslagna konventionen. I samband därmed bör man också ta ställning till det sätt på vilket konventioner skall inordnas i det svenska rättssystemet, dvs. i vad mån detta skall ske genom s.k. transformation eller inkorporation. Att, som det föreslås i någon motion som utskottet har behandlat, ensidigt binda sig till den ena eller andra metoden tror jag inte är lämpligt, vare sig ur praktisk eller principiell synpunkt. Den genomgång som en statlig utredning gjorde i dessa frågor i betänkandet Internationella överenskommelser och svensk rätt 1974 har styrkt mig i denna uppfattning. Internationella konventioner är såväl till konstruktionen som till innehållet alltför olika för att kunna behandlas efter en gemensam strikt mall vad gäller överföringen till det svenska rättssystemet. Därmed, fru talman, går jag över till en annan av utskottet behandlad fråga, som också har anknytning till vad jag inledningsvis sagt. Det finns, som jag tidigare konstaterat, delar av vår nya regeringsform som redan visat sig ge upphov till svårigheter vid tillämpningen, och ibland till tvister vid tolkningen. Det gäller t.ex. reglerna om förbud mot retroaktiv skattelagstiftning. Eftersom jag var med och utformade dessa regler kan jag dra mig till minnes att vi redan i det läget var medvetna om att reglerna inte skulle vara helt enkla att tillämpa, då det i viss utsträckning finns motstridande intressen som måste beaktas. Men huvudsyftet var gott. Man bör i princip inte drabbas av regler som inte var kända när man vidtog sina ekonomiska dispositioner. Eftersom vi nu har samlat på oss en viss erfarenhet av de konkreta problem som kan uppstå vid tillämpningen av reglerna, tycker jag i enlighet med vad jag tidigare sagt — att vi bör se över dem i ljuset av dessa erfarenheter. Detta är vad som krävs i reservation nr 2.

Det är alltså ett ganska betydande område av stort allmänt intresse som behöver penetreras. I reservation nr 2 betonar vi också hur viktigt det är att den normgivningsmakt som läggs i regeringens hand, och som ibland även kan delegeras vidare, utövas på ett sådant sätt att syftet med av riksdagen fattade beslut tillgodoses. Det är regeringen som härvidlag främst har att se till att myndigheter inte överskrider sina befogenheter. På förekommen anledning, vilken också anges i materialet, understryker vi i reservationens andra del detta ansvar. Jag yrkar således, fru talman, bifall till reservation nr 2 och i övrigt bifall till utskottets hemställan. Slutligen bara ett par ord om det särskilda yttrande som Gunnar Biörck i Värmdö speciellt uppehöll sig vid, nämligen yttrandet med anledning av 13 kap. i regeringsformen. När bestämmelserna en gång i tiden skrevs tillkom de inte på en höft. De frågor som berörs i 13 kap. diskuterades mycket ingående i grundlagberedningen. Vi övervägde också, som anges i utskottsbetänkandet, olika alternativa lösningar. Min bestämda övertygelse är att hur vi än försöker regelfästa vårt styrelsesystems funktion under krigstid och ockupation kommer vi — om sådana olyckor skulle drabba oss — att få svårigheter att tillämpa de regler som vi har angett. Därmed är inte sagt att reglerna är oviktiga. En metod är naturligtvis att säga: Vi struntar i all regelgivning. Den grundläggande tanken är att vi skall försvara oss till sista man, och sedan får man lämpa beslutsformerna efter omständigheterna. Detta ansåg vi i grundlagberedningen, med vår respekt för skrivna regler, inte vara någon lycklig lösning. Det skulle inte vara ägnat att understryka hur angeläget vi ansåg det vara att vårt land styrs under reglerade former även under mycket besvärliga omständigheter. Det blev till sist den lösning som nu har kritiserats av Gunnar Biörck i Värmdö och andra moderater liksom av en del debattörer i tidningarna. Det är att märka att moderaterna inte heller här har någon reservation — utskottsbetänkandet är enhälligt på den här punkten — utan de har avgivit ett särskilt yttrande. Utskottet erinrar om att folkstyrelsekommittén skall se över dessa bestämmelser. Det är också nödvändigt att penetrera frågorna ingående innan man förändrar de av grundlagberedningen mycket noggrant övertänkta reglerna. Att försöka åstadkomma en snabb lösning skulle enligt min mening vara riskabelt.

Fru talman! I detta betänkande behandlas, som redan har påpekats, inte mindre än 17 motioner.

Den sistnämnda frågan är kanske den som längre fram i texten kallas ”m.m.”. Jag tycker att detta är ett oformligt sätt att behandla väckta motioner på. Det omöjliggör i själva verket en reell diskussion här i kammaren om de motioner som riksdagsledamöterna väcker. Det är ett mycket tydligt missbruk av rådande maktförhållanden och därför ytterligare ett argument för den utredning om maktförhållandena i samhället som jag och några andra motionärer från vpk har yrkat på. Jag skall begränsa mig till att med några ord redogöra för vårt motiv för det förslaget. Vi anser det viktigt och nödvändigt med största möjliga kunskap om de faktiska maktförhållandena i samhället. Denna kunskap är nödvändig från en rad olika synpunkter, framför allt från synpunkten att demokratin skall vara gällande på alla områden av samhällslivet. För att man skall få en sådan kunskap krävs en ständigt pågående process, eftersom det i dagens samhälle sker väldigt snabba förskjutningar i maktförhållandena. Dessa frågor har behandlats i tidigare utredningar, exempelvis i koncentrationsutredningen, som tillsattes redan 1961 och som lades ner utan att någonsin bli färdig — det presenterades inte något sammanfattande betänkande — och i låginkomstutredningen, som lades ner av en socialdemokratisk regering innan arbetet hade fullföljts. I andra länder har man emellertid kommit längre i de här frågorna. Exempelvis i Norge har de faktiska maktförhållandena i samhället ingående belysts i den s.k. maktutredningen, som tillsattes 1972. Denna utredning hade i uppdrag att kartlägga själva maktbegreppet och göra en allmän analys av de viktigaste formerna för makt i det norska samhället, liksom av vilka följder maktförhållandena har inom olika områden av samhällslivet. Utredningen gjorde också specialundersökningar på särskilt viktiga områden: de ekonomiska maktgrupperingarna, organisationer inom arbetsoch näringslivet, den administrativa apparatens makt, massmedias makt och internationella företags makt. Det publicerades en rad rapporter i anslutning till maktutredningen, och det har förekommit en mycket livlig diskussion i vårt grannland. Enligt vår mening, och vi har motionerat om detta, finns behov av en liknande utredning i Sverige. De skäl vi vill anföra är att det har skett viktiga förändringar i maktförhållandena under de senaste årtiondena. Vi har fått allt fler, allt större och allt mäktigare organisationer i samhället. Kontakterna mellan individer kanaliseras till stor del genom olika organisationer vare sig det är företag, intresseorganisationer, förvaltningsorgan, offentliga institutioner, massmedia eller partiapparater. Inom många organisationer har makten centraliserats till ledningarna, medan individerna — medlemmarna — har små möjligheter att göra sina synpunkter gällande. Inom näringslivet på den kapitalistiska marknaden har koncentration, centralisation och monopoltendenser ökat makten hos finanskapitalistiska grupperingar, medan både lönearbetare och konsumenter ofta erfar maktlöshet. Inom den representativa demokratin spelar partiapparaterna en allt större roll, medan många medborgare känner sitt inflytande reducerat till rätten att vart tredje år välja en viss valsedel. Inom staten har riksdagens roll minskat, medan både regering och byråkrati påtagligt stärkt sina maktpositioner. Jag tycker att konstitutionsutskottets sätt att behandla dessa 17 motioner är ett bidrag till den förskjutningen av maktförhållandena. Det innebär att man ytterligare sätter riksdagen på undantag. Mäktiga massmedia påverkar ideologi och reaktioner. Sveriges internationella beroende har kraftigt ökat. Härvid spelar inte minst de internationella koncernerna en växande roll. Men det finns i debatten också andra åsikter. Ibland får man höra sägas att en spridning av makten i samhället har skett under de senaste årtiondena. Vi tycker att allt detta kräver en ingående analys. Av stort intresse anser vi det också vara att belysa hur maktrelationerna har utvecklats mellan samhällsklasserna, mellan kvinnor och män i det svenska samhället och mellan invandrarna och övriga skikt i Sverige. Vi menar att om man gör en sådan här utredning måste man ägna mycket stor uppmärksamhet åt just de maktlösa gruppernas och individernas ställning, liksom åt försöken att genom folkrörelser och aktionsgrupper organisera vad som brukar kallas en motmakt. Dessa många skäl har dock inte förmått övertyga konstitutionsutskottets majoritet. Man säger i betänkandet att det är betydelsefullt att öka kunskapen om de i motionen aktualiserade frågorna, men man ”finner det inte ändamålsenligt att tillgodose dessa krav genom den begärda offentliga utredningen”. Jag tycker att det är ett utomordentligt torftigt svar på den argumentation som vi utvecklar i motionen och skulle gärna av utskottets talesman vilja få besked om på vilket sätt det då är ändamålsenligt att vinna ökad kunskap om alla de frågor som vi tagit upp i motionen. Möjligen kan man gissa att utskottsmajoriteten hänvisar till tidigare utredningar, som nämns i utskottstexten. Men som jag påpekat är dessa utredningar i huvudsak nedlagda för länge sedan eller redan föråldrade. Utvecklingen går mycket snabbt. Och f.ö. : Om de utredningarna enligt utskottets mening var ändamålsenliga, varför är då inte en ny utredning, som tar upp de aktuella frågorna, ändamålsenlig? Många av dessa frågor belyses inte på något sätt av utredningar som är tillsatta under den senaste tiden. Fru talman! Jag är särskilt förvånad över att man från socialdemokratiskt håll har ställt sig så avvisande till det här förslaget. Inom socialdemokratin finns det nämligen alltsedan pionjärtiden en tradition att betrakta en belysning av de faktiska maktförhållandena i samhället som utomordentligt viktig.

Men den traditionen verkar man på socialdemokratiskt håll numera inte alls vara intresserad av att fullfölja. Det förefaller alltså som om vpk-riksdagsmännen här i kammaren skulle bli ensamma om att stödja förslaget i fråga. Dock är det en viss tröst för oss att folkpartiet via sin partistyrelse nyligen har framställt ett krav om en maktutredning — enligt vad som meddelats i pressen. Det har tydligen skett efter det att folkpartisten i konstitutionsutskottet tagit ställning till dessa frågor. Vi förväntar oss naturligtvis att folkpartisterna vid voteringen här i kammaren skall stödja den reservation från vpk som kräver att en maktutredning skall tillsättas. Om folkpartiets riksdagsmän till äventyrs inte skulle göra det, kanske man skall uppfatta det som ett uttryck för vad den nuvarande partiordföranden kallat folkpartiets två ansikten. Ibland vänder man ansiktet åt höger, ibland åt vänster. I det här fallet vänder man ansiktet åt vänster inför allmänheten och åt höger här i kammaren. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-reservationen.

Herr talman! Efter att ha upplevt den stora och fina samstämmighet som rådde i det ärende som vi nyss behandlade är vi återigen tillbaka till gruppen kontroversiella ärenden. Det utskottsbetänkande som vi nu behandlar rör ett stort antal motioner om grundlagsfrågor m.m., som tidigare talare framhållit. Jag skall enbart uppehålla mig vid de tre reservationer som är fogade till betänkandet. I en reservation — där moderaterna står ensamma bland de borgerliga partierna — framhålls, som vi nyss hört av Gunnar Biörck i Värmdö, den påstådda nödvändigheten av att företa betydelsefulla ändringar i svensk lagstiftning för att uppfylla de krav som påkallas i dom av Europadomstolen. Vidare pekar man på nödvändigheten av att vi följer ingångna konventioner, och man vill ha en kartläggning av svensk lagstiftnings förenlighet med samma konventioner. Problemen med att införliva konventionsförpliktelser med intern rätt har behandlats av bl.a. utredningen om författningspublicering . Den utredningen avvisade metoden att låta bindande internationella överenskommelser automatiskt bli en del av den nationella rätten. Utskottet framhåller att det givetvis måste var en skyldighet för vårt land att uppfylla internationella åtaganden. Av det skälet är det också angeläget att man i samband med svensk anslutning till en konvention noggrant överväger vilka konsekvenser anslutningen får för rättsordningen i vårt land. Utskottet har också pekat på att det kan vara förenat med lagtekniska svårigheter att anpassa den svenska lagstiftningen till ingångna konventioner i alla delar. Utskottet menar att det, som hittills skett, måste avgöras från fall till fall hur en sådan anpassning skall klaras. Det måste ske en fortlöpande kontroll av vår lagstiftnings förenlighet med konventioner. Därvid skall även den praxis som fastläggs genom Europadomstolens domar beaktas. Utskottet omnämner att justitieministern i början av detta år inför riksdagen förklarat att en sådan uppföljning av svensk lagstiftnings anpassning till konventioner sker inom regeringskansliet. Med hänsyn härtill anser utskottet att kravet på en översyn av vår svenska lagstiftning får anses tillgodosett. En gemensam borgerlig reservation berör normgivningen på skatteområdet. I reservationen anförs att gällande förbud inte fått en tillfredsställande utformning. Här krävs bl.a. att reglerna om förbud mot retroaktiv lagstiftning på skatteområdet skall ses över. Det talas om att denna lagstiftning måste beredas omsorgsfullare. Så anförs det att en utveckling skulle pågå som leder till att en allt större del av medborgarnas skatter bestäms genom föreskrifter av riksskatteverket. Utskottet påpekar att reglerna om förbud mot retroaktiv skattelagstiftning har varit i kraft sedan 1980. Det är vidare förenat med betydande svårigheter att ange vad som skall anses som retroaktiv lagstiftning härvidlag. Utskottet anser att längre erfarenhet bör vinnas innan översyn aktualiseras. Jag vill dock tillägga att utskottet tidigare har uttalat att uppsikten över hur myndigheter i sin normgivning kompletterar och fyller ut riksdagens lagstiftning resp. regeringens förordningar tillkommer regeringen. Då är det givetvis väsentligt att regeringen fortlöpande följer myndigheternas normgivning och tar initiativ om det är påkallat. Det här senare har utskottet påpekat tidigare och anser att det fortfarande äger aktualitet. Vpk begär i motion 1983/84:334 en offentlig utredning för att kartlägga och analysera de faktiska, reella maktförhållandena i det svenska samhället och följderna av dessa förhållanden för olika grupper och individer. Syftet skall vara, som C.-H. Hermansson nyss har påpekat, att skaffa största möjliga kunskap för att folkets demokratiska rättigheter skall kunna försvaras och utvidgas, som det heter. Utskottet redogör för hur vissa av de frågor som motionen berör har aktualiserats i tidigare utredningar eller innefattas i statsvetenskaplig och nationalekonomisk forskning. Man kan ha stor förståelse för motionens syften. Det är betydelsefullt att man kan öka kunskaperna kring de förhållanden som avses, och de är förvisso inte enkla. Utskottet finner det emellertid inte lämpligt att tillgodose motionärernas krav genom en ny offentlig utredning. Herr talman! Jag yrkar avslag på till betänkandet fogade reservationer och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Först ett par ord med anledning av Yngve Nyquists anförande och med anledning av den trepartireservation som finns i utskottsbetänkandet. När det gäller den retroaktiva skattelagstiftningen har vi tillsammans genomfört de regler som finns. Vi har gjort det i medvetande om att det är ett snårigt område och att det, när reglerna prövas, skulle kunna uppkomma problem som krävde förnyade överväganden. Nu är vi där — det har uppkommit sådana problem, det har uppkommit tolkningstvister. Det finns då två vägar att gå. Den ena vägen är att säga att detta visar att gällande regler inte har den stringens och klarhet som de borde ha för att man skall kunna vara ense om vad de innehåller, och därför bör de ses över och göras bättre. Det är denna väg som vi rekommenderar. Den andra vägen är att låta regelsystemet förfalla, på det sätt som jag skissartat redovisade i en del av mitt inledningsanförande. Då måste vi leva i ett osäkerhetstillstånd, där vi får en praxis vars innehåll vi är osäkra om och där vi kan få en lagprövning som så småningom leder till det tillstånd som råder i USA, dvs. att domstolen bestämmer vad som är det reella innehållet i gällande rätt. Jag vill för min del inte ha någondera av dessa utvecklingsvägar förverkligade. Jag tycker att vi skall hålla vår författning fräsch. Det gäller även på andra områden. Något egentligt argument mot att se över dessa regler angav Yngve Nyquist knappast. Det är inte, herr talman, tillåtet för mig, som ingående i utskottsmajoriteten, att nu säga något även med anledning av Hermanssons inlägg om vårt avstyrkande av hans förslag om en utredning av maktförhållandena. Jag återkommer till den frågan senare.
Herr talman! Vi fick inte veta särskilt mycket mera om utskottets skäl för att avstyrka vpk-motionen om en utredning genom Yngve Nyquists tal här i kammaren. Det enda var att han ändrade utskottets motivering, från att det inte var ”ändamålsenligt” med en sådan utredning till att det inte var ”lämpligt”. Jag ser inte denna lilla distinktion i uttryck som något större framsteg. Samtidigt uttryckte Yngve Nyquist stor förståelse för vårt krav, men jag har då mycket svårt att förstå varför man inte på något sätt vill tillmötesgå det. Hänvisningen till pågående undersökningar är inte särskilt mycket värd. Det enda som anförs om den statsvetenskapliga och nationalekonomiska forskningen är att ett långsiktigt forskningsprojekt om riksdagens arbete har initierats. Det är i och för sig betydelsefullt, och därvid hoppas jag att man också undersöker möjligheterna för riksdagsmän att få sina synpunkter beaktade och undersöker det oerhört schematiska sätt på vilket en del utskott —-i detta fall tänker jag särskilt på konstitutionsutskottet — behandlar väckta motioner. I övrigt har utskottet ingenting att anföra. En rad av de viktiga frågor som jag nämnde i mitt tidigare anförande och som nämns i motionen är icke föremål för sådana undersökningar, såvitt jag känner till. Detta är också en oerhört allvarlig fråga för riksdagen som man inte kan vifta ifrån sig bara därför att det råkar vara vpk som har tagit upp och aktualiserat den i riksdagen. Det är en oerhört väsentlig fråga för hela den demokratiska utvecklingen. Det gäller den tilltagande koncentrationen inom näringslivet, tendensen till institutionalisering på alla områden av samhällslivet, tendensen till byråkratisering, massmedias växande roll vid formandet av den allmänna opinionen osv.

Herr talman! Jag har begärt ordet i första hand för att kommentera folkpartiets inställning i frågan om normgivningen på skatteområdet, speciellt i vad avser retroaktiv skattelagstiftning. Med instämmande i vad Bertil Fiskesjö tidigare har sagt här i debatten vill jag citera följande ur Karin Ahrlands motion, som tillstyrks i reservation 2: ”Sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde verkar det emellertid som om RF 2:10 andra stycket aldrig existerat. Extra vinstdelningsskatt och s.k. tillfällig förmögenhetsskatt har införts under sådana former att många enskilda människor i varje fall uppfattar det som retroaktiv lagstiftning.” Det finns sålunda behov av en översyn på detta område, och jag yrkar bifall till reservation nr 2. Herr talman! Jag skall inte ta upp någon längre diskussion med Carl Henrik Hermansson i anslutning till vpk-motionen om maktförhållandena i samhället. Våra partiers ideologiska grund överensstämmer inte. Det hindrar inte att vi i folkpartiet på marknadsekonomins grund vill öka den enskildes inflytande. Det finns naturligtvis, som ofta annars, mycket betydelsefulla tankegångar i Carl-Henrik Hermanssons eleganta formuleringar, synpunkter som är allmängiltiga för alla partier. Grunderna för en maktspridning framstår emellertid så olika med utgångspunkt i vår resp. med utgångspunkt i vpk:s ideologiska syn att vi inte med Carl-Henrik Hermanssons motion som underlag kan ställa oss bakom ett utredningskrav. Däremot kan jag försäkra, Carl-Henrik Hermansson, att vi i alla avseenden kommer att verka för ökad maktspridning i samhället.
Herr talman! I anslutning till den gemensamma borgerliga reservationen har Lars Ernestam refererat till den motion från Karin Ahrland där det begärs att reglerna om förbud mot retroaktiv lagstiftning skall ses över. Dessutom hävdas i motion 2398 av Stig Josefson m.fl. att skattelagstiftningen måste beredas omsorgsfullare och att de regler som riksdagen beslutar på det här området måste förses med utförligare motivtext. Den bestämmelse på denna punkt som finns i regeringsformen har sin grund i ett förslag från rättighetsskyddsutredningen, framlagt i betänkandet SOU 1978:34. Utskottets majoritet hävdar att ytterligare erfarenhet av de nuvarande grundlagsreglerna bör vinnas innan en översyn skall aktualiseras. Det gäller ju ändå grundlagsregler. Med hänvisning till att de nuvarande reglerna har varit i kraft sedan 1980 menar jag att det inte, som herr Fiskesjö anförde i sitt inlägg i fråga om den borgerliga reservationen, är fråga om något förfall vid denna regeltillämpning.
Herr talman! Jag blev litet förvånad när jag lyssnade till Lars Ernestams anförande, framför allt den del som gällde folkpartiets ställningstagande till vårt krav på en maktutredning. Det är förvånande bl.a. mot bakgrund av att folkpartiets partistyrelse helt nyligen har antagit ett uttalande inför sin förestående kongress, i vilket man kräver en sådan maktutredning. Man har också låtit basunera ut det i pressen som en mycket anmärkningsvärd och viktig händelse. På en del håll sades det t.o.m. att folkpartiet här hade tagit ett nytt initiativ i svensk politik. Varför kan då folkpartiets ledamöter inte här stödja vårt krav på en maktutredning? Ja, säger Lars Ernestam, vi har olika ideologisk grund för våra bägge partier. Jag vill inte bestrida att vi har det i en rad avseenden. Men man tillsätter inte utredningar i frågor där alla är överens. Om en sak anses solklar, behövs ingen utredning. Skälet för utredningar är i de flesta fall att det finns olika synpunkter, olika värderingar, olika tolkningar av hur verkligheten ser ut. Och då försöker man analysera och utreda frågor för att se om man kan uppnå samförstånd och en gemensam uppfattning. Vi har inte menat att en sådan här maktutredning, som skulle tillsättas av regeringen på riksdagens begäran, bara skulle bestå av vpk-are. Det var verkligen inte vår tanke! Så brukar det inte vara. Vi förutsatte naturligtvis att alla partier skulle vara med — även folkpartiet — och på det sättet ge sitt bidrag till denna nödvändiga analys. Vi har inte ställt några som helst villkor för en sådan utredning, utan vi har sagt att vi vill ha en utredning om de faktiskt existerande maktförhållandena i det svenska samhället och deras följder för demokratin. Jag har mycket svårt att förstå hur folkpartiet ena dagen inför offentligheten kan kräva en maktutredning och en vecka senare, som Lars Ernestam antydde att man kommer att göra, här i riksdagen rösta emot en sådan bara därför att förslaget kommer från vpk!
Herr talman! Jag tackar Carl-Henrik Hermansson för den uppmärksamhet han ägnar folkpartiet — inte minst därför att vi börjar vårt landsmöte i morgon. Det är vi tacksamma för. Jag har inte varit i riksdagen så länge som Carl-Henrik Hermansson har varit, men jag upplever det så att om riksdagen på grund av en motion beslutar att begära en utredning, grundar riksdagen denna begäran på de yrkanden och ställningstaganden som finns i motionen. Jag vill säga till Carl-Henrik Hermansson att det finns synpunkter i motionen som överensstämmer med vår uppfattning, men allt gör det inte. Vi återkommer till denna fråga, och vi kommer att arbeta för maktspridning, men därför behöver vi inte i det här sammanhanget rösta för vpk:s reservation — även om vi tackar för erbjudandet.
Herr talman! Vårt erbjudande om att rösta för den här reservationen gäller naturligtvis inte bara folkpartiet. Det är ett erbjudande som är riktat till samtliga ledamöter i kammaren. Folkpartiet behöver alltså inte känna sig speciellt utmärkt eller utmanat på något sätt. Skälet till att erbjudandet eventuellt skulle kunna vara en speciell utmaning till folkpartiet är att folkpartiets partistyrelse mycket bestämt har uttalat sig för en maktutredning. När det gäller grunderna för en utredning brukar det f. ö. vara så att det är vad utskottet skriver som är tongivande för inriktningen av de direktiv utredningen sedan får. Det har inte funnits något som helst hinder för konstitutionsutskottet att skriva på ett sådant sätt att det motsvarat den allmänna meningen inom utskottet. Vad sedan gäller löftet om att folkpartiet skall komma tillbaka vill jag fråga: Skall jag tolka det så att folkpartiet i januari tänker lägga fram en motion om en maktutredning? Hur blir det då om också vpk lägger fram en ny motion om en sådan utredning? Skall vi ha två yrkanden i kammaren eller hur skall vi ha det? Jag tycker att en maktutredning är en maktutredning. Jag har mycket svårt att förstå den här advokatyren från folkpartirepresentantens sida. Jag tolkar den som ett uttryck för vad en tidigare folkpartiledare sade: Att vara liberal är att vara kluven. Eller kanske det är ett uttryck för vad den nuvarande folkpartiledaren säger: Folkpartiet har två ansikten, ibland ett som är vänt åt vänster, ibland ett som är vänt åt höger. Men den där ansiktsvridningen är väl inte särskilt rekommendabel för ett politiskt parti!
Herr talman! Jag vill ändå säga att det kanske är bättre att rikta ansiktet åt både höger och vänster än enbart åt vänster. Vi kommer tillbaka när det gäller maktspridningsfrågor. Vi har rader av motioner beträffande maktspridningsfrågor som jag vet att vpk inte har ställt upp på. Ni är välkomna att titta på dem. Det finns ibland motioner där våra uppfattningar och synpunkter sammanfaller. Jag har varit med om flera sådana fall på miljöområdet, där jag normalt arbetar. Men jag vill ändå hävda att våra ideologiska grunder skiljer sig åt! Slutligen vill jag än en gång tacka för den uppmärksamhet som har visats oss — även om det nu sägs att också övriga partier skulle få vara med i en utredning.

Herr talman! Jag tyckte inte att Yngve Nyquists bemötande av mitt inlägg var tillfredsställande. Det faktiska förhållandet är att vi har bestämmelser om förbud mot retroaktiv skattelagstiftning. Dessa bestämmelser har prövats, och de har givit upphov till ganska hårda meningsmotsättningar om hur de skall tolkas och vad de innebär. Jag tycker att det är i grundlagens, riksdagens och allmänhetens intresse att vi med utgångspunkt i dessa erfarenheter ser över bestämmelserna för att i klartext kunna slå fast vad de skall innebära. Detta är bara ett fall — vi har haft flera likartade. Det är, som jag tidigare sagt, stor risk att vi sopar sådana här frågor under mattan, och så småningom står vi där med en stor osäkerhet om vad grundlagsbestämmelserna egentligen innebär och även om vad den praxis som tidigare beslut skall ha angivit innebär. Med anledning av det meningsutbyte om önskvärdheten av en maktutredning som förts mellan Carl-Henrik Hermansson och Lars Ernestam vill jag för min del bara säga att orsaken till att jag har varit med om att avstyrka vpk-motionen inte är att jag inte önskar att maktförhållandena i samhället skall klarläggas. Det är klart att de skall! Det är mycket bra att så sker. Dess bättre har vi här i väst öppna samhällen där man fritt kan diskutera maktstrukturer av olika slag och där man fritt kan forska om olika maktförhållanden och publicera sina forskningsresultat utan att riskera att hamna i fängelse för det. Det är naturligtvis en ovärderlig tillgång — det tror jag nog också Carl-Henrik Hermansson tycker. Det enda vi i utskottet har tagit ställning till är om det skall tillsättas en särskild statlig utredning som skall göra något slags allmän undersökning av maktförhållandena i samhället. Det tycker i varje fall inte jag personligen är praktikabelt. Det här är ju en fråga med så förfärligt många infallsvinklar, där det krävs många olika specialiteter. Och en sådan kartläggning är framför allt en verksamhet som skall ske kontinuerligt. Det skall inte vara så att man tillsätter en maktutredning som får i uppgift att på ett auktoritativt sätt fastlägga vad som är de faktiska förhållandena här — det tror jag inte en statlig utredning klarar av. Vi får lita till en kombination av statliga utredningar på olika delområden, forskningsinsatser vid universitet och högskolor och insatser från pressens sida och av fristående debattörer; Carl-Henrik Hermansson har ju själv gjort fina insatser här genom att skriva böcker om maktförhållandena i vårt samhälle. Fortsätt gärna med det! Vi måste alltså gå fram på många vägar om vi skall kunna hålla oss kontinuerligt orienterade om utvecklingen i vårt samhälle. Jag personligen tror inte att en statlig utredning, som skulle greppa över hela detta väldiga område, är den lämpligaste lösningen när det gäller att driva de här frågorna. Det bör enligt min mening vara en kombination av alla möjliga utredningar. Om man ser på vad som är på gång i de olika forskningsrådens regi, genom riksbanksfondens medelstilldelning och genom vad som görs vid universitet och högskolor kan man inte säga att den här sidan är försummad. Man kunde önska att det gjordes mer, men det görs faktiskt väldigt mycket. Carl-Henrik Hermansson hänvisade till den norska maktutredningen, en i och för sig intressant sak. Det är i huvudsak forskningsinsatser som har gjorts, dock direkt finansierade av statsmakten. Jag är inte så imponerad av resultatet som Carl-Henrik Hermansson är. Trots den stora satsningen är det mesta som har framkommit sådant som man kände till redan på förhand. Man kan visserligen säga att det är bra att få detta bekräftat. Men inte har utredningen lett till några särskilt uppseendeväckande avslöjanden, i varje fallinte bland de läsare som har varit initierade om samhället. Däremot är det riktigt att den nått en publik framgång. Man har genom denna maktutredning fått i gång en allmän debatt i Norge, som har spritt sig i viss mån även till Sverige. Därigenom har denna utredning gjort nytta.
Herr talman! Det var intressant och bra att jag från konstitutionsutskottet slutligen fick några sakliga skäl för att man inte ville tillstyrka förslaget om en sådan här maktutredning. Sedan kan man naturligtvis diskutera skälen. Den norska maktutredningen medförde inte några sensationella avslöjanden, vilket väl inte heller var meningen. Men den har gjort en utomordentligt intressant kartläggning och analys av de faktiska maktförhållandena på en rad områden i det norska samhället. Som Bertil Fiskesjö underströk har den vållat en mycket intressant, positiv och livlig debatt i Norge. Den har även debatterats här i Sverige. Den har föranlett att ett par publikationer har utgivits och att debatter förts i olika vetenskapliga institutioner. Det tyder på att utredningen dock har gjort en viss nytta. En rad intressanta synpunkter framkom genom den norska maktutredningen som inte har beaktats särskilt mycket i den svenska debatten. Framför allt såg man maktförhållandena underifrån, ur de maktlösas och förtrycktas perspektiv och diskuterade möjligheterna att organisera motmakter gentemot byråkratiska apparater och organisationsapparater, som alltid har ett försteg framför de maktlösa, de vanliga människorna. Jag tror att en sådan utredning skulle vara till nytta även i Sverige. När utskottet nu inte har velat gå på den linjen, hoppas jag att det i alla fall på olika sätt tas andra initiativ för att få dessa frågor belysta. Konstitutionsutskottet kan göra det. Regeringen kan göra det. Det kan ske genom beslut i olika forskningsrådsnämnder, i Riksbankens jubileumsfond osv. Det finns i det svenska samhället områden, som faktiskt inte är belysta på ett tillräckligt sätt.
Herr talman!

I den norska maktutredningen finns givetvis många saker som i och för sig är intressanta. De har väckt debatt även i vårt land, säger Carl-Henrik Hermansson. Ja, vad beror det på? Jo, det beror på att samhällsförhållandena är ganska lika i Sverige och i Norge. När det gäller undersökningar av detta och liknande slag är det väldigt viktigt att vi tillgodogör oss vad som sker i våra grannländer. Jag önskar att man kunde få till stånd en mer omfattande diskussion om den norska maktutredningen. Det har skapats många myter omkring den. Man tror att utredningen har klarlagt väldigt spännande och intressanta förhållanden som ingen kände till förut och att den kommit med praktikabla och väldigt begåvade lösningar på olika maktproblem, men det har den ju inte. Utredningen har ställt frågor under diskussion, och det är viktigt att göra, men sedan får man försöka leta sig fram på det vanliga litet träiga sättet till de handlingslinjer som kan vara måluppfyllande.
Herr talman! Jag vidhåller naturligtvis min ståndpunkt att en statlig maktutredning, sådan som den vi har begärt, skulle vara den bästa metoden för att analysera och kartlägga maktförhållandena i det svenska samhället. Jag ansluter mig alltså inte till Bertil Fiskesjös och konstitutionsutskottets ståndpunkt, men jag sade så här: Om nu riksdagen inte vill begära en maktutredning och den inte blir tillsatt, hoppas jag att man i alla fall på annat sätt skall försöka att analysera motsvarande problem. Det är allt vad jag sade. Min ståndpunkt vidhåller jag.
Herr talman! När Yngve Nyquist för en stund sedan polemiserade mot den moderata reservationen angående översyn av svensk lagstiftning, med hänsyn till dess anpassning till de Europakonventioner som Sverige har biträtt, fanns det inte fler ledamöter i kammaren än vi brukar vara i konstitutionsutskottet, snarare tvärtom, och de flesta föreföll att vara konstitutionsutskottsledamöter. Jag tyckte då att det inte var mycket mening att repetera det tankeutbyte som redan ägt rum i utskottet mellan Anders Björck och utskottsmajoritetens företrädare. Sedan nu litet flera ledamöter anlänt till kammaren, vill jag ändå svara på Yngve Nyquists kritik genom att säga att jag tror att skillnaden oss emellan främst är att vi har velat — om möjligt — förebygga fler nya domstolsutslag mot Sverige i Europadomstolen, medan utskottsmajoriteten förefaller mera trankil och beredd att ta smällarna allteftersom de eventuellt kommer. Därför vill jag rekommendera de närvarande att rösta på reservation 1.

Herr talman! För att det inte skall råda något missförstånd här tycker jag att det är väldigt viktigt att understryka vad jag sade i mitt inledningsanförande, nämligen att utskottsmajoriteten ju har precis samma syn som moderaterna, att vi skall följa internationella konventioner och se till att vi anpassar vårlagstiftning efter de konventioner som vi har biträtt. Det är orsaken till att jag för min del har kunnat ansluta mig till utskottsmajoriteten. Vad moderaterna säger därutöver i sin reservation är att de vill ha en grundlig kartläggning beträffande svensk lagstiftnings förenlighet med ingångna konventioner. Jag tillät mig säga i mitt inledningsanförande att detta är en gigantisk uppgift. Skall vi gå igenom hela den svenska lagstiftningsmaterien och fråga oss: Överensstämmer detta med den och den konventionen? Det menar jag vara ett opraktiskt tillvägagångssätt. Vi skall naturligtvis se på den lagstiftning som har ifrågasatts och eventuellt ändra den, och vi skall vara noga när vi ansluter oss till nya konventioner, så att vi inte hamnar i svårigheter igen. Men samtidigt vill jag understryka vad jag också sade i mitt inledningsanförande, att vi kan inte förutse vad t.ex. Europadomstolen kommer att fatta för beslut, utan där är det ju nästan nödvändigt att ha en avvaktande attityd. Man kan inte förutskicka vilken ståndpunkt som Europadomstolen kommer att inta.

Herr talman! Jag vill inte utge mig för att vara specialist på internationell rätt, så jag har litet svårt att gendriva Bertil Fiskesjös påstående. Men min uppfattning är att det inte kommer att vara en gigantisk uppgift, för att använda Bertil Fiskesjös uttryck, att se efter hur de konventioner vi biträtt stämmer med svensk lagstiftning. Det måste ändå ha gjorts en sådan kontroll isamband med att man föreslagit riksdagen att biträda dessa konventioner en gång tidigare. Det torde väl nu bli fråga om att se efter om det har hänt någonting nytt i lagstiftningen som skulle kunna förändra bilden.
Herr talman! Jag tycker inte att Carl-Henrik Hermansson är riktigt rättvis i sin bedömning av regeringspartiets inställning till maktfrågorna. Utskottet har räknat upp flera offentliga utredningar som belyst åtminstone vissa av de frågor som motionen tar upp. Man kan nämna koncentrationsutredningen, låginkomstutredningen, korporationsutredningen och verksledningskommittén. Pås. 22iutskottsbetänkandet redogörs summariskt för direktiven till dessa utredningar. Jag skall inte trötta kammarens ledamöter genom att upprepa vad utskottet har skrivit, men jag vill säga något om verksledningskommitténs uppdrag. Tyngdpunkten skall ligga på frågor om hur ledningen för myndigheten bör organiseras för att garantera effektivitet och en god samhällsservice. Men man skall också syfta till att möjliggöra medborgerlig insyn och påverkan, och det tycker jag är nog så viktigt. Man får väl se vad utredningsarbetet ger innan man kan vara färdig att gå med på tillsättande av en utredning av samma modell som den norska maktutredningen. Så några ord till Bertil Fiskesjö. Han var ju själv en gång med och utredde reglerna om förbud mot den retroaktiva lagstiftningen. Eftersom dessa regler har varit i kraft sedan 1980 leder det väl ändå inte till något förfall om man väntar ytterligare en tid för att se hur det hela kommer att utfalla, innan man är beredd att göra någonting ytterligare. Till Gunnar Biörck i Värmdö: Vad som tagits upp är en dom i Europadomstolen, meddelad 1982, som berörde det s.k. Sporrongoch Lönnroth-målet. Det gällde olägenheter som långvariga expropriationstillstånd och byggnadsförbud medfört för två fastighetsägare i Stockholm. De två fastigheter det gällde hade varit underkastade expropriationstillstånd och byggnadsförbud i 25 resp. 12 år. Domstolen fastställde sin dom med tio röster mot nio. Vi skall väl också påpeka att domstolen noterade att fr.o.m. 1973 gällde en ny expropriationslag i Sverige. När justitieminister Sten Wickbom besvarade Anders Björcks interpellation i detta ärende i januari i år pekade han också på förfarandet i anslutning till den nyare lagen. Det hette: ”Enligt den nu gällande expropriationslagen skall i expropriationstillstånd bestämmas viss tid, inom vilken saken skall fullföljas genom ansökan om stämning till domstol. I praktiken bestäms denna tid numera till ett år.” Det är ett helt ändrat förhållande genom att vi nu har en ny expropriationslag. Justitieministern pekade också på förslaget till den nya planoch bygglagen, som också kommer att ha inverkan på detta område. Utskottsmajoriteten har godtagit statsrådets skäl för denna slutsats, och det tycker jag är väldigt viktigt.
Herr talman! Det är riktigt, som flera har påpekat här i debatten, att det tidigare har företagits utredningar om maktförhållandena i samhället. Men exempelvis koncentrationsutredningen, som Yngve Nyquist nu anför på nytt, publicerade sitt sista betänkande om svenska maktförhållanden redan 1968. Sedan kom som en liten eftersläng ett betänkande om internationella karteller. Det är väl mer än tio år sedan låginkomstutredningen lades ned, tydligen på grund av att regeringen ansåg den olämplig eller inte tyckte att den passade in i den allmänna bilden. En rad av de problem som vi tagit upp i vår motion behandlas över huvud taget f.n. inte av några utredningar. Jag vill begagna den här repliken till att rätta någonting som står i konstitutionsutskottets betänkande, nämligen när man talar om en utredning som skulle heta ”korporationsutredningen”. Även Yngve Nyquist använde den beteckningen. Men den är felaktig. Vad som avses är ”kooperationsutredningen”, som är någonting annat. Jag vill anföra ytterligare någonting som visar att konstitutionsutskottet har behandlat det här utredningskravet mycket kallsinnigt. Vår ledamot i utskottet begärde att motionen skulle skickas ut på remiss till olika myndigheter och organisationer. Det motsatte sig de övriga partiernas representanter i konstitutionsutskottet. Jag vill erinra om att det finns en regel i våra grundlagar, som vi diskuterar nu, om att när en tredjedel av ett utskotts ledamöter begär det, så skall en fråga skickas ut på remiss till vissa myndigheter. Nu utgör vi från vpk bara en femtondel av ledamöterna i konstitutionsutskottet, så formellt handlade man riktigt. Men reellt tycker jag att man handlade oriktigt. Det hade varit mycket intressant att få veta vad olika organisationer och myndigheter anser om den här saken. Det är ytterligare ett vittnesbörd om att man tagit väldigt lättsinnigt på hela detta allvarliga krav.

Herr talman! Frågan om kompensation till skogsägare som gjort förluster i Vänerskogs konkurs har diskuterats i kammaren åtskilliga gånger under de senaste åren, främst på grund av en lång rad interpellationer och frågor till finansministern. Under fjolåret inträffade det att regeringsrätten i mål om förhandsbesked hade prövat den skattemässiga behandlingen av förlusterna och kommit fram till att dessa inte var att betrakta som avdragsgilla driftförluster utan som icke avdragsgilla kapitalförluster. Detta besked innebar att skogsägarna inte bara skulle förlora de medel som var innestående i Vänerskog vid konkursen utan även skulle bli skyldiga att betala inkomstskatt för likvider som de aldrig erhållit — och i de flesta fall också egenavgifter och mervärdeskatt motsvarande förlustbeloppen. Allt fler insåg att något måste göras för att åstadkomma en rimlig rättvisa, genom ett beslut i riksdagen. Det gav anledning till ytterligare frågor. Så småningom insåg även finansministern att det var nödvändigt att göra någonting, och i ett frågesvar den 12 januari i år lämnade han det beskedet att han visserligen ansåg starka principiella skäl tala emot att i efterhand göra förlusterna avdragsgilla genom ändringar i lagstiftningen, men lovade ändå att komma med förslag till kompensation genom ett särskilt riksdagsbeslut. Under den allmänna motionstiden väcktes en fyrpartimotion, där man efterlyste finansministerns förslag. Den behandlades i skatteutskottets betänkande 25, som diskuterades i kammaren den 7 mars i år. Ett enigt skatteutskott instämde i finansministerns bedömning, att man inte skulle göra någon ändring i lagstiftningen utan lösa frågan genom ett särskilt beslut om kompensation. I april i år kom så finansministerns förslag i proposition 1983/84:196. Innehållet i den propositionen var vi inom moderata samlingspartiet inte alls till freds med. Det var man uppenbarligen inte heller inom de andra oppositionspartierna. Visserligen sade finansministern i propositionen att kompensationen bör syfta till att försätta berörda skogsägare i samma situation som om avdrag hade medgetts för förlusten. Han hade emellertid knutit så många villkor och begränsningar till möjligheten att få kompensation, att det uppgivna syftet i alltför ringa utsträckning blivit tillgodosett. Propositionen föranledde därför motioner, både från den borgerliga sidan och från vpk, med mera omfattande yrkanden. Utskottsmajoriteten har också insett att förslagen i propositionen inte varit till fyllest och har under utskottsbehandlingen föreslagit ändringar på några punkter. Framför allt är man beredd att sänka beloppsgränsen över vilken kompensation skall kunna utgå från 10 000 kr. till 4 000 kr., exkl. moms. Man föreslår också ett par andra ändringar till det bättre, som innebär tillmötesgående av motionskrav. Det har ändå inte varit möjligt att nå enighet i utskottet. Det föreligger en reservation som moderater, centerpartister och folkpartister i utskottet står bakom. Den stora frågan som skiljer oss från majoriteten är frågan om omfattningen i tiden för möjligheten att få kompensation. Utskottsmajoriteten — socialdemokraterna — vill begränsa möjligheterna till förluster som gjorts under år 1981, medan vi reservanter anser att även förluster under år 1980 måste vara med i beslutet. Skälen till det är att en mycket stor del av medlemsfordringarna och förlusterna gäller just 1980. De hänger samman med en ackordsöverenskommelse som träffades det året. Majoritetens invändningar mot att följa motionärernas förslag är främst av administrativ karaktär. Man anser att det skulle vara svårt för myndigheterna att gå längre. Jag tycker emellertid att de motiven är ganska svaga. Med tanke på de ytterligare förenklingar av reglerna som utskottet förordar bör inte de olägenheterna överdrivas. Det är inte heller fråga om att stifta lag som skall tillämpas år efter år. Det är fråga om en engångsföreteelse, som rör några hundra skogsägares rättmätiga kompensationskrav. Det är en punkt till som skiljer oss reservanter från majoriteten. Det gäller frågan om kompensationsgraden. Vi anser att även egenavgifterna bör kompenseras. De är visserligen avdragsgilla, men de motiverar ändå en höjning av kompensationsgraden från 50 till 55 90. Det är många talare anmälda, herr talman, så detaljerna blir nog ytterligare belysta i debatten. Jag nöjer mig med detta, och yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande behandlas kompensation till skogsägare som gjort förluster i Vänerskogskonkursen. Det är kompensation för den skatt som har erlagts för deklarerade skogsintäkter som varit insatta på medlemsoch likvidlånekonto. Likvidlån innebär att avräkningar för levererat virke överförs till likvidlånekonto om medlemmen inte begärt att få ut likviden. Medlen kunde tas ut efter s.k. betalningsbegäran. För skogsägaren var detta en i företaget naturlig affärstransaktion, i stället för att sätta in pengarna på skogskonto. Skogsbruket ger ojämna inkomster mellan åren, och då var det naturligt att utnyttja likvidlånen. Inte minst ur samhällsekonomisk synpunkt är det viktigt att tillräckligt med virke avverkas när efterfrågan är stor, t.ex. på sågtimmer. Andra år är det mer gallring och röjning, som inte ger samma netto. Medel måste också avsättas för skogsvårdande åtgärder som kan utföras först flera år efter avverkningen. Regeringensrättens majoritet ansåg att det beträffande likvidlån och liknande var fråga om icke avdragsgilla kapitalförluster. En ledamot anförde skiljaktig mening och ansåg att fordringarna hade ett så nära samband med det av medlemmen bedrivna skogsbruket att ”fordringarna får anses ha tillkommit såsom ett led i denna hennes verksamhet. Förlust på fordringarna är därför att anse som driftsförlust i förvärvskällan jordbruksfastighet och som sådan avdragsgill däri”. Det förtjänar också att uppmärksammas att de uppmjukningar som gjorts beträffande institutet kapitalförlust fr.o.m. 1984 års taxering inte kunde läggas till grund för domen. I en frågedebatt i riksdagen den 12 januari i år gav finansministern uttryck för uppfattningen att de ifrågavarande förlusterna sannolikt skulle ansetts som avdragsgilla om prövningen hade skett enligt den nya lagstiftningen. De leverantörer som har haft sina likvider innestående på likvidlån drabbas inte bara genom att de inte får ut några pengar. De tvingas också att betala skatt på pengar de aldrig sett. I interpellationsdebatter har Bertil Jonasson redovisat dessa effekter. Regeringens proposition är mycket svag och ger helt otillräcklig kompensation. Den gäller endast 1981, och 10 000 kr. är en för hög gräns. Utskottsmajoriteten har insett detta och gjort vissa justeringar. Gränsen för kompensation har sänkts till 4 000 kr. Men man säger alltjämt nej till kompensation för 1980. Att begränsa kompensationen till den grupp som gjort förluster 1981 är orättvist och godtyckligt, särskilt som möjligheterna att lyfta de tidigare fordringarna varit begränsade. Att kompensation för 1980 är möjlig visas av att en undantagsregel införs. Föreligger särskilda skäl finns möjlighet att få ersättning för fordringar före 1981. Invändningarna mot att också ta med fordringarna från 1980 har främst varit av administrativ karaktär. Antalet skogsägare som är berättigade till kompensation ökar, men det innebär en ökad rättvisa om fler får ersättning. Med de förenklingar av reglerna som vi också biträder underlättas det administrativa arbetet. Vi anser, i likhet med vad som anförs i propositionen, att det bör ankomma på den som söker kompensation att visa att förutsättningarna härför uppfylls och att förebringa den utredning som anses behövlig vid bedömningen. Några särskilda svårigheter bör inte föreligga här. Vi anser att kompensationen bör utgå med 55 96 av det i inkomstdeklarationen redovisade beloppet, vartill kommer kompensation för mervärdeskatten. Då tas hänsyn till att en viss del av egenavgifterna har karaktär av skatt. Det är inte bara motionen av Bertil Jonasson m.fl. som kräver att kompensation skall utgå från 1980. Även i vpk:s motion sägs klart ifrån att kompensation skall utgå för 1980. Jag förutsätter att vpk inte har ändrat uppfattning utan stöder reservationen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen i skatteutskottets betänkande.

Herr talman! Med den kammarbehandling som nu pågår om kompensation till skogsägare som har gjort förluster i Vänerskogs konkurs kommer riksdagen om en stund att sätta punkt för ett segslitet ärende. De skogsägare som gjort förluster har drabbats på ett sätt som måste kännas både hårt och orättvist. Den mycket långa tid som förflutit och den osäkerhet om vad slutet skulle komma att bli när det gäller denna historia har säkert inte gjort saken bättre. Det regeringsförslag som nu under en längre tid behandlats i skatteutskottet och därvid förändrats till det bättre skulle, om det antagits av riksdagen, inte satt punkt för detta ärende. Enligt min och folkpartiets mening skulle det ha inneburit att denna fråga avslutats med en ful plump. De förändringar som gjorts i majoritetsförslaget innebär som jag sade förbättringar av ersättningen till de drabbade — men de är inte tillräckliga. Folkpartiet sluter därför helgjutet upp bakom den reservation som de tre borgerliga partierna gemensamt har avgivit. Innehållet i denna har ju beskrivits av de båda tidigare talarna, och jag upprepar därför inte detta. Några kommentarer till utskottsmajoritetens förslag vill jag dock göra. Motionärerna i såväl trepartimotionen som vpk-motionen menar att kompensation skall lämnas generellt för skatter som inbetalats med anledning av förluster gjorda också under inkomståret 1980. Socialdemokraterna motsätter sig detta. Man skriver i utskottsbetänkandet på s. 4: ”Med en generell lösning för 1980 kan man därför inte undvika att få med också fordringsbelopp som ligger så långt tillbaka i tiden som 1977, något som inte yrkats från något håll och som inte heller kan anses motiverat.” Detta påstående är inte riktigt. Det är riktigt att ingen har yrkat att man skulle gå så här långt tillbaka, men det är däremot inte riktigt att man skulle behöva få med sådana belopp, om man också skulle ge kompensation för 1980. Återbetalning av inbetalade skattemedel — det är ju detta det handlar om -— kommer att ske efter ansökan från skogsägarna. Dessa får således i sina återbetalningsansökningar ange ifrågavarande belopp för åren 1980 och 1981. I och med att en ansökan kommit in med dessa uppgifter finns således allt underlag som erfordras för att beräkna och betala ut rätt kompensation. Det som skiljer de båda åren 1981 och 1980 åt är att det är svårare att kontrollera uppgifterna för 1980. Det är detta som det hela handlar om. Herr talman! Jag talade här i kammaren i går om min oro för att skatteutskottet i sina betänkanden allt oftare uttrycker misstänksamhet mot skattebetalarnas hederlighet samtidigt som man komplicerar skattereglerna. Här är det på nytt fråga om ett sådant misstänkliggörande av en grupp skattebetalare. Det är inte fråga om att få fram de uppgifter som behövs för att göra en återbetalning. Dessa uppgifter kommer skogsägarna att tillhandahålla gratis och franko i sina ansökningar, det är i stället kontrollen som man är orolig för i skatteutskottets socialdemokratiska majoritet. Någon kunde ju komma att begära för mycket kompensation. Jag måste säga att tillfället att än en gång uttala sådan misstänksamhet i detta fall är sällsynt illa valt. Har skatteadministrationen klarat av att kräva och driva in dessa skatter på såväl inkomstsom mervärdeskattesidan, så bör den väl i rimlighetens namn också kunna anförtros uppgiften att betala tillbaka kompensationen för dessa. Herr talman! Detta ärende kommer inte att kunna avslutas med något utropstecken. Min och folkpartiets förhoppning är dock att det skall kunna avslutas utan den plump i protokollet som jag tycker att det socialdemokratiska majoritetsförslaget trots uppmjukningarna i regeringsförslaget ändå innebär. I det fallet ligger nu bollen hos vpk. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! I propositionen 1983/84:196 har föreslagits viss kompensation till skogsägare som har gjort förluster i Vänerskogs konkurs. Kompensation skall utgå för skatt som har erlagts för skogslikvider som har gått förlorade genom Vänerskogs konkurs. I vad gäller beloppsgränsen innebär propositionens förslag att denna sätts vid 10 000 kr. Det betyder att skatt som har erlagts för den del av förlusten som överstiger 10 000 kr. skall kunna kompenseras. Utskottet har tagit intryck av det som framhållits i motionerna 1983/ 84:2929 av Björn Samuelson och 2930 av Bertil Jonasson m.fl. Man har således tillstyrkt propositionen, med vissa ändringar däri. Den första ändringen gäller beloppsgränsen. Utskottet har, som framgår av det nu föreliggande förslaget, sänkt beloppsgränsen från 10 000 kr. till 4 000 kr. Enligt propositionen var dödsbon och handelsbolag undantagna från de generella reglerna. Ändringar i detta avseende kunde endast komma i fråga dispensvägen. Utskottet föreslår därför att dödsbon och handelsbolagsmedlemmar skall få kompensation på samma villkor som gäller för fysiska personer. Vidare innehöll propositionen förslag om vissa begränsningar, beroende på om verksamheten vid taxeringen avseende kommunal inkomstskatt uppvisar ett underskott eller ett överskott motsvarande endast garantibeloppet. För att underlätta den praktiska tillämpningen föreslår utskottet att detaljutformningen förenklas, så att kompensation utgår även i dessa fall. Så till det som skiljer oss åt. Utskottsmajoriteten har anslutit sig till propositionens förslag om att de generella kompensationerna begränsas till inkomståret 1981. Motiven härför är: Det är förenat med stora svårigheter att särskilja belopp som hänför sig till just 1980 och att kontrollera att beloppet tagits med i samband med inkomstbeskattningen för detta år. På de aktuella kontona finns skogslikvider samlade som avser åren 1977, 1978, 1979 och 1980. Fär att man skall kunna kontrollera om skogslikviden i fråga hänförts till rätt beskattningsår, måste samtliga transaktioner under de aktuella åren kontrolleras. Naturligtvis kan man, i likhet med vad Kjell Johansson gjorde i sitt inlägg nyss, säga att det inte behövs någon kontroll i detta avseende. Man skall godta vad den skattskyldige uppger i sin ansökan om restitution på skatten. Men jag undrar vad alla andra skattskyldiga här i landet tycker om det. De vet ju att kontroll sker av de äskanden som görs i deklarationerna. Rimligtvis måste detta även gälla skogsägarna i Vänerskog. Om man yrkar ersättning för erlagd skatt, måste taxeringsmyndigheten ha möjlighet att kontrollera riktigheten i det framställda yrkandet. En sådan kontroll kräver att man tittar på de transaktioner som gjorts på resp. konto under de år som jag angivit. Jag måste säga att det är konstigt att Kjell Johansson inte tagit intryck av det som skattechefen i Värmands län hade att säga om det här när han inför utskottet redogjorde för de administrativa svårigheter som finns när det gäller kontroller av nämnda slag. Utskottets majoritet har valt att anvisa följande tillvägagångssätt. När det gäller fordringar från tiden före 1981 får man gå dispensvägen. Vi utesluter alltså inte kompensation för skatter som man betalt när det gäller skogslikvider före 1981 och som kan avse beskattningsåret 1980. Men då är det upp till skogsägaren att påvisa att han hamnat i ekonomiska svårigheter på grund av att det förlorade fordringsbeloppet har beskattats. Den dispensmöjligheten står alltså öppen. Men om man väljer de generella lösningar beträffande 1980 års skogslikvider som reservanterna föreslår, kan man inte undvika att få med fordringsbelopp som ligger så långt tillbaka i tiden som 1977 — och det kan inte anses vara motiverat. Dessutom har de äldre fordringarna varit lyftbara fram till december månad 1980 — fram till dess hade man möjlighet att lyfta de pengar som stod inne på dessa medlemskonton. Så till den andra fråga där vi stannat i skilda uppfattningar. Det gäller kompensationsgraden. Utskottsmajoriteten har godtagit propositionens förslag att kompensationsgraden bör sättas till 50 26 av den del av förlusten som överstiger beloppsgränsen. Vid det aktuella tillfället, 1982 års taxering, var den marginella statliga inkomstskatten 5 96 eller lägre på inkomster upp till 38 400 kr. Till detta kommer ungefär 30 90 vid taxeringen till kommunal inkomstskatt. Alla är ense om att man inte kan låta kompensationens storlek variera med skogsägarens marginalskatt — man måste tillämpa en schablon. Propositionens förslag innebär att schablonen sätts till 50 70, och det har utskottsmajoriteten godtagit. Reservanterna vill höja schablonersättningen till 55 26. Som motiv härför anför man att skogsägarna bör kompenseras också för att de har fått erlägga egenavgifter på ett för högt beräknat inkomstbelopp. Utskottet delar inte uppfattningen att detta bör kompenseras i särskild ordning.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

Herr talman! Rune Carlstein gör ett stort nummer av myndigheternas kontrollsvårigheter när det gäller förluster under 1980. Vad det är fråga om är att myndigheterna inte kan se hur behållningen vid slutet av 1980 är fördelad på de tre åren. Men det skall ju bli ett ansökningsförfarande, och man får väl anta att skogsägarna har anteckningar med vars hjälp de kan stödja sin ansökan, och man kan också förutsätta att skattemyndigheterna kan läsa innantill i de handlingar som de får tillsammans med ansökan. Jag tror att det blir besvärligt för Rune Carlstein att övertyga kammaren om att dessa kontrollsvårigheter är så stora att de uppväger den orättvisa som det skulle innebära att de som drabbats av förluster år 1980 behandlas på ett mycket snävare sätt än de som drabbas av förluster 1981. Rune Carlstein säger att beloppen har varit lyftbara från dessa medlemskonton. Det förefaller som om Rune Carlstein och utskottsmajoriteten inte har förstått att beloppen för många skogsägare i praktiken inte har varit lyftbara, genom utformningen av 1980 års ackordsöverenskommelse.
Herr talman! Den undantagsregel som utskottets ordförande hänvisar till innebär att det blir än mer byråkrati. I det fallet skall det också ske en individuell prövning och en ekonomisk bedömning beträffande varje sökande, och det innebär mycket merarbete. Majoriteten tycks förutsätta att det är få som skall erhålla ersättning. Men vi vet att det är många enskilda skogsägare som drabbats hårt, och de anser säkerligen att det för dem föreligger synnerliga skäl för att söka ersättning. Det kan alltså komma ganska många ansökningar om dispens, vilket innebär ett omfattande och onödigt arbete. Utskottsmajoritetens tro på att det kommer att bli få fall grundar sig nog mera på en from förhoppning än på kännedom om det verkliga förhållandet.

Man skall inte hysa större misstänksamhet mot dessa skogsägare än mot skattebetalare och deklaranter i Övrigt. När det gäller inkomster från skogen är det naturligt att skogsägarna har ojämna inkomster år från år. De har alltid ett behov av att låta pengar stå över för skogsvårdande åtgärder. Sådana åtgärder kan inte vidtas snabbt, utan det tar flera år, bl.a. på grund av beslut som vi har fattat här i kammaren. Detta har gjort att många skogsägare har ansett att det är smidigare att låta pengarna stå kvar på likvidlånen än att flytta över dem på skogskonto, eftersom det då blir mindre byråkrati. Vi bör också ta hänsyn till en så viktig sak och se till att kompensation ges för förluster under 1980.
Herr talman! Rune Carlstein påpekade att skatteutskottets majoritet har tagit intryck av motionerna, vilket jag också sade i mitt anförande. Det är bra, därför att det förslag som från början kom från regeringen var helt oacceptabelt. Jag beklagar emellertid att utskottsmajoriteten inte kunde sträcka sig så långt att vi blev eniga om det förslag som nu framförs i reservationen. Av de skatter och avgifter som staten har uppburit för inkomster som skogsägarna aldrig har fått, dvs. de förluster som skogsägarna har gjort, är det bara en liten del som går tillbaka till skogsägarna. Rune Carlstein säger att det är mycket svårt att kontrollera att beloppen har tagits med i inkomstdeklarationerna. Det är fullständigt oförklarligt att det skulle föreligga så våldsamt stora svårigheter, med tanke på att det handlar om relativt få fall. Rune Carlstein hävdar att jag menar att denna grupp skulle gynnas på det sättet att ingen kontroll anses behövlig. Men majoriteten av svenska skattebetalare kontrolleras inte årligen, även om de har hotet om att bli kontrollerade över sig. Det resonemang som skatteutskottets ordförande för leder fram till en logisk kullerbytta. Rune Carlstein säger att man får gå dispensvägen för 1980 års inkomster. Då blir min fråga: Skall inte dispensansökningarna kontrolleras, om det kommer in mängder av sådana? Kan man kontrollera dispensärendena kan man också göra en kontroll vid ett generellt återbetalningsförfarande. Det finns inte någon enda faktor i denna process som förändras i dessa två fall.

Herr talman! Även om jag inte hyser någon större förhoppning om att kunna övertyga reservanterna vill jag ändå bemöta en del av vad de har sagt. Man hävdar nu att pengarna inte var lyftbara, eftersom det pågick en ackordsförhandling. Men de var faktiskt lyftbara fram till december 1980 — därefter inleddes ett ackordsförfarande. Det fanns alltså möjlighet att lyfta pengarna. Det sägs vidare att vi kan förlita oss på att skogsägarna har anteckningar, genom vilka de kan visa att de har gjort de förluster som det gäller. Jag betvivlar inte det, men det skall också finnas en möjlighet för skattemyndigheten att kontrollera att de anspråk som ställs är riktiga. Jag hävdar fortfarande, Kjell Johansson, att man om man skall ha en rimlig chans att göra detta, måste gå igenom transaktionerna på de olika kontona för åren 1977-1980. Det är absolut nödvändigt för att man skall kunna få någon kontroll över det hela. Vi kan vidare ha olika meningar om hur hård kontroll som skall utövas. Men vi skall också vara medvetna om att det gäller ett unikt ärende och att vi måste hantera det på ett sådant sätt att skattemyndigheten har en chans att utöva den kontroll som jag tror att hela svenska folket tycker att man skall ha i ett sådant här fall. Vi har varje år i vårt land över 5 000 konkurser; och jag utesluter inte att det i rätt många av dem förekommer att beskattade pengar förloras av f. d. anställda i företaget i fråga. Skall vi då vid varje tillfälle säga att vederbörande bara har att komma in med en ansökan och att skattemyndigheterna sedan generöst skall behandla denna och betala tillbaks den erlagda skatten? Vi måste väl ändå se till att vi har ordning och reda i samhällets affärer. Det hävdas vidare att man även om man går dispensvägen får stora kontrollproblem. Ja, men då är det fråga om att kontrollera om den skattskyldige verkligen har hamnat i en besvärlig situation som en föl jd avatt han har gjort en skatteförlust. Det är alltså ingen generell regel att han ovillkorligen skall få tillbaks det inbetalade skattebeloppet, utan han måste först bevisa att han har hamnat i en besvärlig situation. Jag tycker att det är O.K. att han kan få en chans till ersättning, om han har hamnat i en sådan situation. Men man bör inte generellt ersätta förluster som ligger så långt tillbaka i tiden som det här är fråga om.
Herr talman! Rune Carlstein hävdar fortfarande att beloppen var lyftbara, medan jag hävdar att de i praktiken många gånger inte var det. Den uppgiften har jag inte fått genom att läsa ackordsavtalen, utan jag har hämtat den från motioner och ifrån protokoll över tidigare debatter här i kammaren. Jag vill minnas att Bertil Jonasson, som står antecknad som näste talare, tidigare har anfört det argumentet här i kammaren och då inte blivit motsagd. Den här tvisten får kanske lösas genom att Bertil Jonasson hjälper oss på traven.
Herr talman! Kontrollsvårigheterna kan ju inte vara så stora i detta fall, för det rör sig här endast om personer som är bokföringsskyldiga och som har hela sin bokföring klar. Den kan alltså kontrolleras i sin helhet. Den stora skillnaden när man går dispensvägen är att det då också skall göras en bedömning av hela den ekonomiska situationen för vederbörande, som också skall bevisa att han är i ett svårt ekonomiskt läge. Det här innebär en än mer omfattande bedömning av frågorna. Det måste föra med sig betydligt mer av byråkrati. Utskottets ordförande sade också att det aktuella förfarandet kan bli aktuellt för fler konkurser. Jag vill med anledning härav erinra om vad finansministern framhöll i en interpellationsdebatt i januari, nämligen att med de nya regler som gäller fr.o.m. 1984 års taxering är sådana här förluster sannolikt avdragsgilla. Nya konkurser som inträffar är alltså inte något argument mot den begärda kompensationen.
Herr talman! När det gäller kontrollen föreslår jag att man gör en stickprovskontroll. Om reservationen skulle bifallas kommer vi nämligen, Rune Carlstein, att ställas inför detta problem rent praktiskt, och då kommer skattemyndigheterna att få hantera det. Gör en stickprovskontroll avseende exempelvis 5—-10 20 av de skogsägare som har begärt återbetalning. Visar det sig att några få har gjort fel i sina återbetalningsansökningar tycker jag att staten kan slå sig till ro med det. Man har fått in sådana summor att man faktiskt kan vara generös och i något enstaka fall tolerera ett fel, även om det skulle gå åt det hållet att staten gör viss förlust. Hittar man en oacceptabelt stor del som har gjort fel i sina ansökningar, får man gå vidare och kontrollera det hela. — Svårare än så behöver det inte bli!
Herr talman! Jag måste säga till Kjell Johansson att man naturligtvis som enskild person kan inta den ståndpunkt som Kjell Johansson nu talar för — att vi kan nöja oss med en och annan stickprovskontroll och godta resten. Men skall vi hantera skattemedel på det sättet? Vi måste ändå i skattelagstiftningen ha en garanti för att det skall vara möjligt att kontrollera att framställda krav är riktiga. Även om kontrollen inte görs, skall skattelagarna vara utformade så, att skattemyndigheterna har möjlighet att gå in och utöva reell kontroll. Vi kan inte ha sådana bestämmelser att man får förlita sig på den sökandes bokföring. Det är ju det Ingemar Hallenius, Kjell Johansson och Karl Björzén utgår ifrån — att man skall förlita sig på den enskildes bokföring och de anspråk han ställer. Vi säger att även skattemyndigheten skall ha en reell chans att gå in och kontrollera om man finner anledning till det. Och detta hade vi uppe när vi träffade experterna — dels länsskattechefen, dels representanter för riksskatteverket. Vi fick då klart för oss, att om man använder sig av generella regler, som avser beskattningsår före 1981, får man utomordentligt svårt att kontrollera om de framställda anspråken är korrekta eller inte.

Herr talman! Det här är en segsliten rättvisefråga, som nu synes gå mot sin lösning. Det är inte så att rättvisan har segrat, men man har kommit en bit på väg. Det har dröjt bortemot tre år att få beslutsfattare att inse vad som kan hända i Sverige i dessa tider — trots allt tal om rättvisa och jämlikhet. Tänk er in i situationen: Det gäller här många skogsägare, som genom ihärdigt arbete har fått fram avverkningsbar skog som kan levereras till näringsliv och folkhushåll. De har sedan kostat på avverkning av skogen. Och skogen, som efter avverkning är borta, måste ersättas med ny skog dels genom röjningsåtgärder, dels genom plantsättning m.m. Detta drar också stora kostnader. För allt detta har skogsägarna inte fått några pengar — men de tvingas på grund av våra skattelagar att betala skatt på pengar som de aldrig har sett! De måste också betala in mervärdeskatt som de inte fått in. Vi skall inte heller glömma att Vänerskogskonkursen också inneburit många andra förluster för skogsägarna. Vid en konkurs drabbas ju alla — jag skall inte gå in på det — men i det här fallet får man betala skatt på pengar som man inte har fått. Som här har sagts skulle vår nuvarande skattelagsstiftning inte ha behövt leda till det här resultatet — det har finansministern sagt. Man har i flera fall på andra områden efter en ny lag kunnat kompensera vad man ansett har gått snett på grund av den äldre lagen. Från kammarens talarstol har det hållits många tal om hårt skattetryck, orättvisa skatter, o.d. Men jag vill påstå att något mera horribelt än de missförhållanden som jag har påtalat på det här området inte har förekommit här i landet. Betala skatt på pengar som man aldrig har fått! Genom interpellationer, frågor och motioner har jag och flera andra försökt få till stånd rättvisa. LRF har också arbetat med frågan. Regeringen framlade, som här har sagts, i våras en proposition i ärendet, och det var en god början. I motion nr 1983/84:2930, på vilken jag stod som första namn, krävde vi förbättringar. Behandlingen av propositionen och motionen sköts upp till hösten, och nu har vi äntligen den här frågan på vårt bord. Jag skall inte gå in på detaljerna; det har andra gjort. Jag skall också bespara kammarens ledamöter en beskrivning av all psykisk påfrestning som orättvisa och väntan givit upphov till. Det har förorsakat många tragedier och medfört många svårigheter. Jag skulle kunna skildra dem, men jag skall inte göra det — det är tillräckligt med det som har varit för dem som har drabbats utan att det återges i riksdagens protokoll. Genom motionerna har regeringens förslag avsevärt förbättrats. Avdragsbeloppet före kompensation har sänkts från 10 000 till 4 000. Också dödsbodelägare och handelsbolag skall erhålla kompensation. Det är en framgång för oss motionärer. Jag vill ärligt säga ett tack och uttala min uppskattning för detta till skatteutskottet i dess helhet — det är inte så ofta man ändrar något i en proposition. Men jag vill ändå påpeka att den största rättvisan skulle ha åstadkommits om man kunnat kompensera alla helt för de skattebelopp och den moms som de förlorat. Det skulle ha varit riktigt och rättvist, och det har jag arbetat för. Med vår tids så omskrutna dataeffektivitet borde det inte ha varit så svårt som man hävdat! Skatteutskottets borgerliga ledamöter har haft större förståelse för motionen och därmed de drabbade människorna. De föreslår att kompensationen skall utgå med 55 96 i stället för regeringsförslagets 50 90 på det reducerade fordringsbeloppet. Därmed skulle också något kunna erhållas tillbaka för vissa egenavgifter. Visst är det vissa saker som kommer vederbörande till godo, Rune Carlstein, i form av bättre ersättning i vissa situationer. Men det gäller inte alla. Jag skall inte gå närmare in på konstruktionen, men vi vet att det är så. De borgerliga ledamöterna föreslår dessutom att 1980 års fordringsägare skall åtnjuta samma rättigheter som de som var fordringsägare 1981. De som var fordringsägare 1980 har icke någon bättre situation än de andra. Detta har nu diskuterats litet grand. Jag vill tydligt och klart framhålla att har man den uppfattningen att en person inte skall betala skatt på pengar som han inte har fått, vore inte detta mycket att bråka om. Då skulle saken vara klar. Vi diskuterar inte förlusterna i en konkurs utan skatt på pengar som man inte har fått. Det har påståtts att pengarna var lyftbara. Karl Björzén väntade sig att jag skulle klara ut detta. Vänerskogs situation var ganska besvärlig under 1980 och dess likviditet var svag. Men Vänerskog hade en väldig press på sig, inte minst från alla som ville ha fram virke till industrin för att klara leveranserna och skapa sysselsättning. Lojaliteten mot föreningen, som hade ont om pengar, gjorde att pengarna inte lyftes. Då kan man naturligtvis säga att medlemmarna får skylla sig själva. Ja, det går an att säga så, men ingen trodde att skatt skulle avkrävas på pengar som de inte har fått. Det är svagt, Rune Carlstein, att man inte kan klara kontrollen. Jag har varit taxeringsnämndsordförande i några år och vet att det går att kontrollera sådana här saker om man bara vill. Att man inte kan klara upp denna sak måste bero på den obotfärdiges förhinder. Det finns ingen annan förklaring. Det är lika bra att man erkänner det, Rune Carlstein. Då behöver vi inte bråka mer om detta. Herr talman! Mycket mer vore att säga i detta sammanhang. Så som jag har slitit med denna fråga vill jag rikta ett tack till alla som har hjälpt till för att åstadkomma rättvisa. Det är ingalunda fråga om en fullständig rättvisa, och jag är inte helt nöjd. Min förnöjsamhet skulle bli större, om kammaren ville biträda reservationen. Det skulle bättre hjälpa människorna. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Så är vi då framme vid slutet av det segdragna ärendet angående kompensation till de skogsägare som drabbats ekonomiskt i samband med Vänerskogs konkurs. Naturligtvis är det tillfredsställande att regering och riksdag nu äntligen funnit former för en kompensation till dem som fått betala inkomstskatt och mervärdeskatt på likvider, som de i praktiken inte erhållit. Men jag vill ändå beklaga att inte alla förluster i detta avseende kompenseras och att ingen kompensation utgår till dem som debiterats egenavgifter på dessa uteblivna likvider. Arbetsgivaravgifterna utgör en stor del av de belopp som medlemmarna debiterats på skattsedeln. Med hänsyn till de drabbade medlemmarnas totala förlust av medel på likvidoch medlemskonton samt skatterna på dessa belopp kan den föreslagna kompensationen knappast kallas generös. På de aktuella kontona förlorade skogsägarna ca 60 milj.kr. Till detta kommer debiterad mervärdeskatt på i runda tal 10 milj.kr., arbetsgivaravgifter på 24 milj.kr. och inkomstskatt med 18 milj.kr. eller totalt 52 milj.kr. i skatter och avgifter. Utskottsmajoriteten vill kompensera ca 400 personer av 20 000 drabbade med ett belopp som uppgår till 4 milj.kr. — av 52 skattemiljoner. Det är i alla fall dubbelt så mycket som regeringen föreslog i propositionen. I den borgerliga reservationen föreslås att kompensationen ökas med ytterligare en miljon kronor. Det vi nu diskuterar är alltså totalt 5 miljoner. Regeringen och utskottsmajoriteten drar gränsen för kompensation vid 1981 års förluster. Men många skogsägare drabbades redan vid ackordsförhandlingen 1980. De medel som detta år av Vänerskog satts in på speciella likvidlånekonton, utan någon som helst aktiv medverkan av skogsägarna, spärrades och skulle betalas ut vid fem tillfällen under ett år, med början i februari 1981. Den fjärde utbetalningen gjordes den 1 december, och sedan återstod en i februari 1982, som inte kunde disponeras av medlemmen. Det är väl också tveksamt om så många hann med att ta ut de pengar som kom den 1 december, innan konkursen skedde den 18 i samma månad, strax före jul. Delar av dessa spärrade medel stod alltså kvar i företaget vid konkursen i december 1981. De gick förlorade och med dem också mervärdeskatt, inkomstskatt och arbetsgivaravgiften på de spärrade medlen. Nu finns det en undantagsregel som enligt propositionen och utskottsmajoriteten ger möjlighet till kompensation också för förluster hänförliga till år 1980. Men då krävs det att vederbörande ”hamnat i ekonomiska svårigheter på grund av att det förlorade fordringsbeloppet har beskattats” eller, som det heter i propositionen, att ”beskattningen lett till en mycket besvärlig situation för sökanden”. För att kunna få ut dessa medel krävs en individuell prövning, och man kan lätt föreställa sig de svårigheter som detta kan leda till. De faktiska förlusterna kan relativt lätt bestämmas. Men vad är en ”mycket besvärlig situation” eller ”ekonomiska svårigheter”? Här är fältet fritt för det stora godtycket, förutom att de sökande måste lämna ut sin privatekonomi till beskådande. Detta kan väl inte vara i överensstämmelse med intentionerna i våra skattelagar! Hårt prövade skattebetalare skall inte behöva utsättas för en närgången socioekonomisk utredning. Det är inte så kravet på skatt efter bärkraft skall tillfredsställas! Skall de förluster som kvarstår sedan 1980 ersättas, vilket jag tycker, skall kompensationen utgå generellt. Herr talman! Det är positivt att det här ärendet förts till ett slut och att åtminstone de som gjort de största förlusterna får någon kompensation för skatter de debiterats utan att i realiteten ha haft några inkomster. De föreslagna schablonreglerna ger inte full rättvisa. Många, de allra flesta, får ingen kompensation. Andra kan i förhållande till sina medbröder bli överkompenserade. Jag tycker det är olyckligt att man inte funnit former för att åstadkomma en rättvis kompensation. Den enda rimliga principen borde naturligtvis vara att ingen skall behöva betala skatt på en inkomst som han i realiteten inte har disponerat. Men den principen gäller tyvärr inte för förlorarna i Vänerskogs konkurs. Jag yrkar bifall till den borgerliga reservationen.

Herr talman! Jag vill gärna uttrycka min glädje över att se att så många ledamöter är intresserade av handikappfrågor. Det är inte alldeles vanligt. Det är klart att jag misstänker att ett skäl kan vara att ledamöterna av talarlistan ser att det snart kan bli votering igen. Även om jag riskerar att salen därmed töms ganska snabbt, tycker jag i alla fall att det är riktigare att tala om att jag inte tänker begära votering i detta ärende, utan ni får paus ytterligare en stund till dess vi debatterat nästa ärende. Herr talman! I förordningen till lagen om begränsning av läkemedelskostnader anges vilka sjukdomsdiagnoser som berättigar patienten till kostnadsfria läkemedel. Denna förteckning upptar 32 olika sjukdomstillstånd, som berättigar till kostnadsfria läkemedel. Som exempel kan jag nämna diabetes, epilepsi, Parkinsons sjukdom, kronisk bronkialastma och gikt. Gemensamt för dessa sjukdomstillstånd är bl.a. att de innebär ett livslångt beroende av läkemedel. Men alla kroniska sjukdomar och funktionsstörningar berättigar dock inte till fria läkemedel. Psoriasis, reumatoid artrit och förhöjt blodtryck finns inte med i den nämnda förordningen. Men de här sjukdomarna medför också en ständig behandling med läkemedel och oftast ett regelbundet behov av sjukvård. Det är omöjligt att finna sakskäl till en särbehandling av de här diagnoserna. Denna förordning är helt enkelt inte konsekvent. Det är omöjligt att förklara för en människa att den som har gikt skall få fria läkemedel, medan den patient som har en reumatoid artrit, som yttrar sig på ungefär samma sätt som gikt, inte skall få det och att det alltså är en skillnad i bedömningen av rätten till fria läkemedel. Men utskottet avstyrker min motion, som föreslår att den här förordningen skall kompletteras med bl.a. de här nämnda sjukdomarna. Utskottet hänvisar till en utvärdering som pågår inom riksförsäkringsverket och socialstyrelsen om hur förskrivningen av kostnadsfria läkemedel har påverkats av högkostnadsskyddet. Men utgångspunkten för denna utvärdering är inte i överensstämmelse med min motions syfte. Det finns också skäl att tro att denna utvärdering kommer att pågå under en längre tid, varför det dröjer innan någon förändring kommer att ske i synen på läkemedel. Det är väldigt otillfredsställande att vi har så inkonsekventa regler. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till vår reservation i betänkandet som skulle innebära en bättre konsekvens och rättvisa.

Herr talman! Som Margö Ingvardsson sade finns det ingen anledning att förlänga den här debatten. Jag hade egentligen bara tänkt att säga detsamma jag sade i den diskussion som vi förde i detta ärende i maj 1983, nämligen att det ställningstagande — Margöé Ingvardsson nämnde också detta — som utskottet har gjort i frågan är att avvakta och se vad utredningen kommer fram till. Det sade vi också i våra betänkanden under föregående riksmöte, nämligen betänkande 1983 84:31. Margé Ingvardsson tar upp frågan om gränsdragningen mellan olika sjukdomar. Denna fråga har bl.a. belysts av den socialpolitiska samordningsutredningen, som i sitt betänkande 1979:1 pekar på detta problem med gränsdragningen mellan olika sjukdomar, som också Margé Ingvardsson nu tar upp. Det finns skäl att anta att den utredning som nu arbetar inom riksförsäkringsverket och socialstyrelsen kommer att beakta de synpunkter som framlagts av samordningsutredningen. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i betänkande 1.
Herr talman! Jag vill fråga Margareta Hemmingsson vad hon tycker att man skall ge för förklaring till de människor som påpekar att förordningen är inkonsekvent. Hur skall man på ett begripligt sätt kunna förklara varför t.ex. gikt berättigar till fria läkemedel, medan reumatoid artrit inte gör det? Om man inte kan ändra förordningen vore det bättre att ändra så att säga anvisningarna till förordningen och i stället säga att vi slumpmässigt valt ut ett antal sjukdomar som berättigar till kostnadsfria läkemedel, för det är ju detta det handlar om. När Margareta Hemmingsson säger att vi skall avvakta den utvärdering som pågår inom riksförsäkringsverket och socialstyrelsen för att senare ta ställning blir jag faktiskt oerhört misstänksam när det gäller vad man egentligen utreder och vilka direktiv det finns. Vill man helt och hållet avskaffa den här förmånen, så att man därför inte är villig att i dagsläget göra någon ändring, då tycker jag att det vore bra om vi kunde få besked om det i dag så att vi vet vad vi har att rätta oss efter.

Herr talman! I den förordningen har man redan angett vilka gränser som skall gälla. Det talas om ”allvarlig sjukdom som medfört livslångt användande av läkemedel”. Jag menar att man skall följa anvisningarna och ta upp de sjukdomar som fyller kriterierna på denna lista — vilket inte sker i dag. Det behövs inga långa utredningar för att komma fram till detta, utan det är ganska enkelt. De tre sjukdomar som jag har nämnt här är exempel på sådana sjukdomar. Sedan finns det andra, som också kommer att bli aktuella, men det rör sig absolut inte om några svåra gränsdragningsproblem.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande 1984/85:1 behandlas bl.a. motion 1200 av Maj-Lis Landberg och mig, i vilken vi begär att regeringen prövar förutsättningarna för att utöka listan över kostnadsfria läkemedel och hjälpmedel till att omfatta även de psoriasissjuka. Dessa frågor behandlades i riksdagen så sent som i maj 1983. Vi motionärer hade hoppats att den uppföljning och utvärdering av läkemedelsförmånerna som riksförsäkringsverket och socialstyrelsen har i uppdrag att göra skulle vara slutförda när vår motion nu behandlas. Tyvärr är det inte så, men vi förväntar oss att utvärderingen påskyndas. Det kan ju inte vara riktigt att psoriatikerna, som har så stora kostnader, inte skall omfattas av förmånen att få kostnadsfria läkemedel och hjälpmedel. När det gäller högkostnadsskyddet handlar det faktiskt om under vilken tid detta kan utnyttjas. Herr talman! I avvaktan på utvärderingen har jag nu inget annat yrkande än utskottets.

Herr talman! I föreliggande utskottsbetänkande behandlas flera motioner i handikappfrågor. Till betänkandet är fogat en reservation, nr. 1,i anledning av en motion av Nils Carlshamre och mig, som — om den bifalls — också tillgodoser förslag i ett par andra motioner, där man uppmärksammat att vissa handikappade ”hamnar mellan stolarna” vad gäller rätten till handikappersättning. Vi har i vår motion särskilt uppmärksammat svårigheten för psoriasissjuka att kunna få handikappersättning. Genom egen flerårig erfarenhet vid en fösäkringskassa av bedömningar rörande handikappersättning har jag kunnat konstatera att det är nästan omöjligt för en psoriatiker att få handikappersättning, trots att merkostnaderna för dessa människor ofta är betydande. För att över huvud taget kunna fungera i samhället måste många psoriatiker smörja in sin kropp med olika slags salvor — som kan innehålla salicylsyra, tjära eller cortisonpreparat — två till tre gånger om dagen. Ofta behövs hjälp av annan person vid insmörjningen, och svårt angripna kroppsdelar måste bandageras. Ett stort problem är att både sängkläder och gångkläder blir kladdiga och måste tvättas efter varje användning. En del preparat medför att kläderna blir färgade och helt förstörda. Detta orsakar naturligtvis höga tvättkostnader. Dessutom är utslagen ofta fjällande, varför det uppstår ett stort merarbete med dammsugning och städning. Merutgifterna varierar naturligtvis med hänsyn till sjukdomens utbredning, men enligt exempelvis försäkringskassan i Blekinge förekommer kostnader mellan 2 000 kr. och 10 000 kr. per år. Möjligheterna att ta hänsyn till merkostnader föranledda av ett handikapp infördes fr.o.m. den 1 juli 1975. Till en början beviljade försäkringskassorna ett antal handikappersättningar till psoriasissjuka, men när ärendena efter hand överklagats och slutligt avgjorts i försäkringsöverdomstolen har det visat sig att domstolen i de flesta fall har funnit att förutsättningarna för rätt till handikappersättning inte är uppfyllda. Vi som arbetar med ärenden rörande handikappersättning eller på annat sätt kommit i nära kontakt med psoriasissjukas problem finner det anmärkningsvärt att en grupp handikappade har oerhört svårt att få del av samhällets hjälp till merkostnader föranledda av ett handikapp. Vi har därför ansett det nödvändigt med en betydligt mindre restriktiv bedömning av dessa ärenden, så att inte en grupp sjuka skall anse sig vara diskriminerad. Herr talman! Vår motion har varit föremål för en allsidig remissomgång. Härvid har försäkringsdomstolen hävdat att en motivering för avslag inte varit att den försäkrades funktionsförmåga inte varit nedsatt i tillräcklig omfattning. Man har grundat sin rättstillämpning på en sammanvägning av nedsättningen av funktionsförmågan och förekomsten av hjälpbehov och/ eller merutgifter. Riksförsäkringsverket pekar på nödvändigheten av individuella bedömningar i varje särskilt ärende och avvisar någon form av schablonbedömning, vilket i och för sig skulle vara en framkomlig väg. Ett flertal försäkringskassor har yttrat sig. Kassorna i Södermanland, Östergötland, Blekinge, Värmland, Örebro, Västmanland, Kopparberg och Gävleborg delar i stort sett vår uppfattning att den praxis som under hand har utbildats i dessa ärenden i anledning av försäkringsöverdomstolens domar har blivit alltför restriktiv och att psoriatikerna blivit styvmoderligt behandlade jämfört med andra handikappade. Försäkringskassan i Örebro län säger exempelvis att nuvarande praxis, och jag citerar ur yttrandet, ”inte svarar mot de intentioner som låg till grund för införande av reformen eller som kommit till uttryck genom senare utredningar”. Kanske är det så, herr talman, att man har större förståelse för dessa handikappades problem när man lever närmare verkligheten än försäkringsöverdomstolen och riksförsäkringsverket synes göra. Handikappförbundens centralkommitté, HCK, som inhämtat yttrande från Svenska psoriasisförbundet delar vår uppfattning att psoriatikerna f.n. diskrimineras vid ansökningar om handikappersättning. Psoriasisförbundet har tidigare i en skrift, utgiven 1983, uttalat att förvånansvärt många psoriatiker uppgivit att de inte sökt handikappersättning och att man vid en närmare undersökning av orsaken till detta funnit att vissa försäkringskassor avrått dem från att söka handikappersättning med motiveringen att det ändå inte fanns någon chans att ansökan skulle beviljas. Detta påstående har tillbakavisats av remissinstanserna, som menar att var och en naturligtvis har rätt att söka en förmån. Det må förhålla sig hur som helst med detta. Faktum kvarstår: De psoriasissjuka har i dag knappast någon chans att få handikappersättning. Försäkringskasseförbundet har ställt sig positivt till en mer generös bedömning av rätten till handikappersättning men anser att en lagändring krävs för att uppnå detta syfte. Man skulle kunna införa en ytterligare, lägre ersättningsnivå. Denna ersättningsnivå skulle även gälla andra grupper av handikappade, t.ex. diabetiker. Herr talman! Vi har tagit fasta på detta förslag, som vi anser positivt, då handikappersättningen egentligen inte skall vara en lytesersättning utan baseras på hjälpbehov och merkostnader, oavsett sjukdomens eller handikappets art. Att vi särskilt lyft fram de psoriasissjuka beror på att de i praktiken missgynnas inom försäkringen. De sjuka hjälps sannerligen inte av att vissa remissinstanser ansett att bedömningen teoretiskt sker enligt samma grunder som för andra grupper handikappade. Vi föreslår alltså en ny, lägre ersättningsnivå inom försäkringen och anser att detta bör ges regeringen till känna. Därmed tillgodoses även kraven i motionerna 1983 84:1599 av Bengt Lindqvist. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 1. Till sist några ord om bilstödet till de handikappade. Det har gått lång tid sedan bilstödskommittén framlade sitt betänkande SOU 1982:84, där man föreslog ett enhetligt och samordnat system för att ekonomiskt stödja handikappades innehav av egen bil. Bilstödet skulle dels täcka de merkostnader för förflyttning som är en följd av handikappet, dels ge ett ekonomiskt stöd till sådana handikappade som annars inte har möjlighet att skaffa egen bil. Vi har inom utskottsmajoriteten förutsatt att regeringen inom en snar framtid lägger fram ett förslag om förbättrat bilstöd till de handikappade. Jag vill i detta sammanhang betona angelägenheten av att detta sker snarast. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande i övrigt.

Herr talman! Bestämmelserna för bilbidrag till handikappade är genialt utformade. Det geniala med dem är att det praktiskt taget är omöjligt för någon handikappad att i dag uppfylla de krav som ställs för att få fullt bilbidrag. Om man vill hitta någon till sin konstruktion liknande regel ligger Moment 22 av Joseph Heller närmast till hands. Där anges på vilka grunder en bombflygare kan slippa utföra sitt uppdrag. Det kan han endast göra om han är tokig. Men om han ansöker om befrielse med denna hänvisning kan han inte vara tokig och därmed slippa uppdraget. Enligt Moment 22 är nämligen den som själv inser att han är tokig den ende som är mentalt frisk och därmed lämplig att utföra bombflygningar. Parallellen till bilbidraget är följande: Bilbidraget är inkomstprövat och avsett för handikappade som yrkesarbetar eller studerar. Men inkomstgränsen är satt så att nästan ingen yrkesarbetande i dag är berättigad till bilbidrag. För att få 50 000 kr. måste man tjäna under 34 000 kr. per år. Tjänar man över 50 000 kr. får man inte ett öre. Detta har under en följd av år medfört att de anslag som avsatts för ändamålet inte har kunnat förbrukas. Krav på förändring av bilstödet till handikappade har ställts under många år. Bl. a. från handikapprörelsens sida har man ansett att bilen skall betraktas som ett tekniskt hjälpmedel. År 1979 tillsattes bilstödskommittén, som arbetade i nästan fyra år, men frågan om att betrakta bilen som ett tekniskt hjälpmedel behandlades inte, trots att bilen för många rörelsehindrade är det absolut viktigaste tekniska hjälpmedlet. Kommittén och många andra också för den delen kan tydligen inte se någon principiell skillnad mellan handikappades och icke handikappades bilinnehav. Man bortser från det faktum att den icke handikappade kan göra en ekonomisk avvägning och välja att inte ha bil och ändå förflytta sig fritt, men att den som inte kan använda sig av allmänna kommunikationsmedel på grund av sitt handikapp inte kan göra det valet. Bilen ersätter benen. De bilar som tillhör färdtjänsten kan inte användas på samma sätt för den rörelsehindrade som en egen bil. Man kan inte beställa färdtjänst för att åka ut och köpa kvällstidningen en lördagseftermiddag. Med färdtjänst kan man inte heller resa hur långt man vill eller vid den tid som man själv bestämmer. Ibland måste man beställa bil långt i förväg och ange hur dags man vill avbryta en eventuell fest för hemresa. Att betrakta bilen som ett tekniskt hjälpmedel handlar i förlängningen om frihet och oberoende i avseenden som icke handikappade betraktar som fullkomligt självklara. Det finns flera allvarliga anmärkningar att rikta mot det förslag som har lagts fram av bilstödskommittén. Den kreditgaranti som föreslås innebär lån mot kommunal borgen på den allmänna kreditmarknaden. Lånebeloppet föreslås maximerat till 3,5 basbelopp. Det innebär i dag drygt 70 000 kr. Årsvis skall man därefter beviljas ett kapitalkostnadsbidrag, som är inkomstprövat, till räntor och amorteringar av lånet. Vid en bruttoinkomst på under 38 000 kr. föreslås att bidraget skall täcka hela kostnaden för att sedan trappas ner och försvinna helt vid en bruttoinkomst på ca 70 000 kr. Det bör då påpekas att man med bruttoinkomst inte bara menar den handikappades egen inkomst utan hushållsinkomsten. Det betyder att den som har förtidspension även utan ATP och som sammanbor med någon som arbetar halvtid kommer att hamna över gränsen och inte kan få kapitalkostfiadsbidraget. Systemet med kreditgaranti och kapitalkostnadsbidrag gör att stödet blir orimligt dyrt i förhållande till vad man får ut av det. Det blir bara en del av det totala stödet som direkt kommer den handikappade till del. Resten, uppemot 60-70 20, kommer alltså att försvinna till finansinstitut och annat i form av räntebidrag. I det system som vpk förordar, där bilen betraktas som ett tekniskt hjälpmedel och ett direkt bidrag vid inköpet utgår, kommer varje öre den handikappade till godo. Vi påstår att vårt förslag inte blir nämnvärt dyrare än det som bilstödskommittén lägger fram. För vårt förslag räknar vi med en årlig kostnad på 172 milj.kr. Med ett bilpris på ca 60 000 kr. i nyanskaffningsvärde och en omsättningstid på sju år och ett kvarstående värde efter denna tid på 15 000 kr. skulle själva inköpen uppgå till en kostnad av totalt 98 miljoner. Till detta skall läggas en genomsnittlig handikappersättning eller ett driftbidrag på 5 000 kr. per år, vilket gör 74 miljoner. Bilstödskommittén räknar i sitt alternativ 1 med en årlig kostnad av 135,8 miljoner och i alternativ 2 med 180,8 miljoner. I det sammanhanget vill jag påpeka att man räknar med ett annat prisläge än vi gör. Man räknar med ett prisläge som ligger någonstans på 1980 eller 1981 års nivå, medan vi har gjort en uppräkning till dagens prisnivå. Vpk anser att regeringen bör lägga bilstödskommitténs betänkande åt sidan och att man snarast bör utarbeta ett förslag som innebär att bilen erkänns som tekniskt hjälpmedel för handikappade. Detta bör ske i samarbete med handikapporganisationerna. I det sammanhanget bör man också överväga möjligheterna att nedbringa kostnaderna och utveckla bättre anpassade fordon genom upphandlingsavtal med svenska biltillverkare. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2. Jag yrkar även bifall till reservation nr 1. Jag avstår dock från att argumentera för den reservationen, eftersom vi i denna fråga — hur underligt det än kan synas — har samma uppfattning som moderaterna. Gullan Lindblad glömde att nämna att även jag undertecknat reservation nr 1. Men det kan vara ursäktligt, eftersom det inte är något vanligen förekommande.